Fru talman! Det är tråkigt att behöva hävda att utbildningsministern närmast står och ljuger. Jag har inte någonstans någon gång sagt att vi skall avveckla studiemedelssystemet. Jag har inte någonstans någon gång sagt att staten inte skall ha något engagemang. Vad jag har påpekat är en enda sak: Vi har i dag ett uselt system, som är oöverblickbart både för de människor som är rädda för att låna pengar, därför att de tror att de inte kommer att kunna betala tillbaka pengarna, och för de människor som glatt lånar klart mer än de någonsin kommer att kunna betala tillbaka. Detta är ett dåligt system. Jag har pekat på möjligheten och behovet av att staten reformerar detta system - jag har en 15-sidig promemoria som utbildningsministern skall få av mig. Gång på gång har jag påpekat att detta kan skötas på flera andra sätt än att staten sköter allt i egen regi och kräver att studenter skall behandlas lika, i den meningen att ingen skall kunna komma fram på telefon, att ingen skall kunna få rådgivning och att ingen skall kunna diskutera hur lån i dag påverkar den långsiktiga ekonomin. Detta har jag hävdat.

Fru talman! Ulf Kristersson tar till hårda ord. Låt mig bara i all stillsamhet återge vad som sägs i den motion som Ulf Kristersson själv har väckt till denna riksdag. Där är själva huvudtankegången att CSN skall avvecklas. I och med att det inte finns någon myndighet som kan sköta ett studiemedelssystem bortfaller det studiemedelssystemet. I stället skall det vara, som det heter, nya riktiga lån i bank. Det går inte att göra någon annan tolkning än att det nuvarande systemet, eller ett framtida system med vissa trygghetsgarantier, inte skall finnas. I stället skall det vara s.k. riktiga lån, dvs. vanliga kommersiella lån. Det är väl det som måste avses med "riktiga lån". Skillnaden jämfört med vanliga kommersiella lån är att det är staten som skall stå som garant. Banken behöver aldrig riskera någon förlust, utan den skall staten stå för. Studenterna skall stå för kostnaderna, eftersom man inte längre får någon trygghetsgaranti. Detta är ganska utförligt utvecklat i motionen - jag skall inte läsa upp allting. Det framgår dock alldeles tydligt att det handlar om nya s.k. riktiga lån för banker, försäkringsbolag och andra finansiella företag som vill skaffa sig framtida kunder. Det är vad s.k. riktiga lån handlar om. Det är förvisso bra med riktiga lån i många sammanhang, men just när det gäller studiemedel har vi uppfattningen att det skall vara ett tryggt system för den enskilde, ett system som uppmuntrar folk att studera. De s.k. riktiga lånen kommer inte att göra det. De kommer att vara för hårda och för tuffa för studerande, särskilt för dem som kommer från en studieovan miljö. Det är därför som vi avvisar detta. Det är också därför som jag menar att ett sådant system skulle vara mycket sämre för de utlandsstuderande, som Ulf Kristersson ömmar för. I och för sig instämmer jag i att det är viktigt att vi har många sådana.

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig om jag avser att ompröva det tidigare beslutet om avvisning av de s.k. bosnienkroaterna. Låt mig först konstatera att ca 42 000 asylsökande, som kom till Sverige från Bosnien-Hercegovina under den akuta konflikten där, fick permanent uppehållstillstånd i Sverige. De får som alla andra i Sverige nu självklart del av den sociala och ekonomiska tryggheten i vårt land. Dessutom har 9 000 personer tagits ut på flyktingkvoten. Ytterligare drygt 9 000 personer har fått invandra till Sverige för att förena sig med familjemedlemmar här. Jämfört med andra länder tog vi alltså ett mycket stort ansvar för skyddsbehövande från det drabbade landet. De som redan hade skydd på annat håll kunde däremot i princip inte räkna med att få invandra till Sverige. Sigge Godins fråga gäller människor som hör till denna senare kategori, de s.k. bosnienkroaterna. Det rör sig alltså om personer med kroatisk etnicitet som lämnade Bosnien med kroatiska passhandlingar. Utöver sitt bosniska medborgarskap hade de alltså medborgarskap också i Kroatien och tillgång till skydd där. De tog sig ändå vidare till Sverige. Varje land måste ta ansvar för sina medborgare. Kroatiens regering har vid flera tillfällen bekräftat att man kommer att ta detta sitt ansvar också för de personer som för närvarande vistas i Sverige. Bl.a. har biträdande chefen för Kroatiens migrationsmyndighet i år varit i Sverige och personligen försäkrat församlade bosnienkroater om att de är välkomna till Kroatien och att deras rättigheter som kroatiska medborgare kommer att respekteras. Det var också en sådan bedömning som låg till grund för de vägledande beslut regeringen fattade den 28 november 1996, i vilka bosnienkroater inte generellt ansågs vara i behov av skydd här. Bedömningen byggde bl.a. på konsultationer med UNHCR och organisationer i Kroatien som studerar situationen för de mänskliga rättigheterna. En allmän bedömning är att Kroatien respekterar återvändande bosnienkroaters rättigheter. En annans sak, herr talman, är att Kroatiens ekonomiska situation självfallet inte är jämförbar med Sveriges och att rent allmänt mycket återstår när det gäller att bygga upp landet som en demokratisk stat. Ett starkt internationellt engagemang finns fortfarande för att följa utvecklingen vad gäller de mänskliga rättigheterna i Kroatien. Som Sigge Godin känner till medger svensk rätt inte att regeringen prövar enskilda ärenden om uppehållstillstånd som inte överlämnats av en myndighet. Något överlämnat ärende ligger inte på regeringens bord. På första frågan, om omprövning, är därför svaret redan av detta skäl nej. Det är emellertid inte så, som Sigge Godin möjligen utgår från, att utlänningslagens bestämmelser och regeringens vägledande beslut får till följd att alla bosnienkroater får avslag på sina ansökningar. Ett av de vägledande besluten innebar att en svårt drabbad familj fick stanna av humanitära skäl. Av de 2 400 bosnienkroater som då fanns i Sverige har hittills 750 fått permanent uppehållstillstånd av humanitära skäl. I flertalet fall har det rört sig om barnfamiljer. Ett något större antal har fått avslagsbeslut, som i flertalet fall överklagats. Utlänningsnämnden började i förra veckan fatta beslut i dessa ärenden. Samtliga fem ärenden rörande bosnienkroatiska barnfamiljer ledde till uppehållstillstånd av humanitära skäl. Fortfarande finns dessutom omkring 650 ansökningar för Invandrarverket att ta ställning till. På den andra frågan, om hur bosnienkroaternas situation kan underlättas, finns det inte något entydigt svar. Det viktigaste nu är att beslut fattas så att en lång tid av osäker väntan kan komma till ett slut. Det beslutsfattandet pågår för närvarande. Jag kan också konstatera att många insatser görs för att underlätta situationen för bosnienkroaterna och att särskilt barnen uppmärksammas. Det är viktigt att insatserna för barnen upprätthålls med hög kvalitet. Med detta sagt är det ändå till syvende och sist så, även för den som aktivt förmår att ta vara på de lokala möjligheterna, att det blir påfrestande att i åratal leva i förhoppning om att till slut få bosätta sig stadigvarande i Sverige trots att man samtidigt känner till regeringens bedömning att skyddsbehovet redan är tillgodosett på annat håll. Jag är mycket olycklig över de påfrestningar som jag vet att de kvarvarande bosnienkroaterna nu har att kämpa med efter sin långa tid här. Återvändande till Kroatien sker inte bara från Sverige utan också från andra länder. Det kan därför vara svårt att skaffa sig en bostad. De bosnienkroater som får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ges därför möjlighet att stanna kvar här ytterligare tre månader för att förbereda sin etablering i Kroatien. De får också ekonomiskt stöd. Den tredje frågan gäller förhållandet mellan svensk lagstiftning och för Sverige bindande internationella överenskommelser. Utlänningslagen är utformad med hänsynstagande till sådana överenskommelser, däribland barnkonventionen. Som jag redan har berört har i de avgöranden som under detta år har träffats i första instans rörande bosnienkroater en stor andel fått stanna av humanitära skäl. I flertalet fall rör det sig om barnfamiljer. Det tyder på att myndigheterna lägger stor vikt vid det enskilda barnets situation. Svaret på den tredje frågan är därför att den utlänningslagstiftning som riksdagen för mindre än ett år sedan beslutade om, i myndigheternas tillämpning visar sig gå mycket långt när det gäller att tillgodose barns bästa i de fall detta anses kräva att familjen får bosätta sig stadigvarande i Sverige. Bedömningen av barnets bästa i det enskilda fallet har uppenbarligen fått väga över den omständigheten att medborgerliga rättigheter och skydd redan finns i ett land som är medlem i Europarådet.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det utförliga och långa svaret. Låt mig inleda med att bekräfta statsrådets redovisning att 42 000 asylsökande från Bosnien-Hercegovina har fått uppehållstillstånd i Sverige och att vi tog på oss en mycket stor börda i förhållande till flera av våra grannländer. Den svenska insatsen skall inte heller förringas, samtidigt som vi bör vara överens om att det var rätt att ta emot de här människorna. Krig är något fasansfullt, inte minst för alla dem som drabbas och tvingas söka skydd i annat land där de kanske inte har någon anhörig eller kontakt. Men kvar står frågan: Vad gör Sverige med de bosnienkroater som år efter år väntar på besked? Skall de få stanna eller skall de inte få stanna? Jag tycker att regeringen gör det litet lätt för sig när man säger att de har en fristad i Kroatien. De har kroatiskt pass och är välkomna dit, till ett land där de aldrig har bott. Frågan blir snarast om statsrådet är så övertygat ovetande om problematiken. Om det är så lätt varför är dessa människor inte redan i dag förpassade till Kroatien? Sanningen är att frågan inte är så här enkel. De är inte kroatier utan bosnier. Herr talman! En tyst katastrof, skriver barnläkaren "Det som nu pågår vid våra flyktingförläggningar är en tyst masskatastrof. Barn som trott att de skulle få stöd och skydd ställs inför ett känslomässigt bråddjup. Vissa blir psykotiska eller autistiska. Det finns gränser för hur länge man som läkare kan arbeta inom en omänsklig samhällssektor. - Därför har jag sagt upp mig efter tio års arbete på svenska flyktingförläggningar." Herr talman! Också jag har mött de här barnen, och det är därför som jag har skrivit min interpellation - inte för att bedriva ett partipolitiskt spel utan för att driva på till en lösning. Jag är medveten om att också de som skall fatta besluten om de bosnienkroatiska familjernas öden är djupt bekymrade över situationen. Hur skall frågan hanteras? Jag är glad över att Utlänningsnämnden nu äntligen börjar ta tag i frågan och har fattat några beslut. Jag förutsätter att också regeringen tycker att det är bra. Men frågan är: Hur avser regeringen att medverka till att alla ärenden kan handläggas så snart som möjligt? De i årets budgetproposition anvisade medlen räcker faktiskt inte till för Invandrarverket, eftersom en stor post redan går till det integrationsverk som förmodligen blir av. Resultatet blir att ärendena blir liggande på grund av brist på medel. Vad tänker regeringen göra åt det? Besparingarna kan endast göras på det konto som är avsett för hanteringen av dessa ärenden. Bestämmelsen i barnkonventionen att barnens bästa skall sättas i främsta rummet har inte beaktats när det gäller bosnienkroatiska barn. Många läkare och psykologer är mycket bekymrade över situationen. Då barnens bästa måste sättas i förgrunden kan ärendena inte läggas på hyllan därför att pengar saknas. Ärendehanteringen måste snabbas upp, och hänsyn till humanitära skäl måste tas till barnens bästa.
Herr talman! Vi har i våras ställt en interpellation om bosnienkroaterna, och jag skulle i dag egentligen kunna säga samma saker som jag sade då. Jag har dock rest både i Kosova och Bosnien och sett hur det ser ut där nere. Jag har talat med en förbindelseofficer som säger att det i ett område med 600 000 människor finns 200 000 displaced persons som man inte kan skicka tillbaka. Man kan inte ta emot dem som egentligen hör till det området eftersom husen är bebodda. Ett sådant läge råder också i Kroatien. Det är klart att ett land är skyldigt att ta emot sina medborgare, men de här personerna är inte medborgare i Kroatien. De har papper på det, men de är inte därifrån. De kommer ju från Bosnien. De har rent tekniskt sett hamnat i en tvångssituation, eftersom de inte får de papper och det arbete som de behöver. Då försöker man resa hem till sitt hemland, och där hamnar man kanske i en mycket svår situation. Jag skulle vilja veta om statsrådet är beredd att utfärda en förordning där man tar ett nytt grepp på den här folkspillran från Bosnien. Det är ju därifrån som dessa personer kommer. Hade de kommit hit på bosniska pass hade en hel del av dem fått stanna. En förordning är viktig eftersom den skulle ge stadga i beslutshanteringen, och utrymmet för en godtycklig tolkning skulle minska. Arbetet för de hårt drabbade asylsökande skulle kunna påskyndas. Det är fråga om väldigt många barnfamiljer men också om många unga människor. Även dessa unga människor har fått en stor del av sin ungdom förstörd. De har inte kunnat gå i skola och utbilda sig. Många av dem är i dag psykiskt störda. Det kan inte vara meningen att vi i Sverige skall låta människor vänta i åratal på att få uppehållstillstånd, ända tills de blir patienter på psykmottagningarna. Jag tycker att det är hårresande att man inte låter den här folkspillran stanna. För några kan synnerliga skäl gälla, och dem kan man skicka ut. Vi vet dock hur husen ser ut i Kroatien och i stora delar av Bosnien. Där finns inga bostäder och inga mottagningsmöjligheter för dem. Men det viktigaste är den långa tid som de har fått vänta, även om man säger att tiden ensam inte är avgörande. Många av dem har också ingått i blandäktenskap. I förra veckan nekades tillstånd avseende ett blandäktenskap i Utlänningsnämnden. Jag har pressmeddelandet här i min hand. Samtidigt har Utlänningsnämnden gått före med positiva beslut. Jag förväntar mig att också ministern och departementet gör ett nytt övervägande när det gäller de här människorna. I programmet Striptease fick man se barn med föräldrar som helt och hållet var ur slag. En mamma kom dagen därpå in på Ulleråkers sjukhus, och barnen grät förtvivlat. Man kunde se blicken i den tonårige sonens ögon när han sade att han försökte att inte tappa koncepterna. Det var i stort sett han som höll familjen uppe. Det är oacceptabelt i ett land med en humanistisk inställning att skicka sådana här familjer och barn som är i så dåligt skick hem till ingenting. De har ingen möjlighet att klara sig där. Jag vill, även om det inte hör hit, säga att vi i fredags skickade hem en algerier till Algeriet. Både UNHCR och EU fördömer ett återsändande till Algeriet. Man tar gång på gång inhumana beslut i nämnder och i Invandrarverket. Jag vet att man inte får bedriva ministerstyre, men en regering och även en minister har möjlighet att utfärda en förordning.
Herr talman! Låt mig först ta upp det som Ragnhild Pohanka sade om Algeriet, som vi inte diskuterar just nu. Ragnhild Pohanka säger att EU och UNHCR skulle ha fördömt att Sverige skickar tillbaka en algerier. Det är helt fel. Vi talar här om två olika saker. Den ena är hur läget är i Kroatien, och den andra är hur läget är i Sverige för bosnienkroater som väntar på att sändas hem. Läget i Kroatien och de beslut som ligger bakom regeringens handläggning av hela situationen får ses i relief mot ett fruktanvärt krig och ett fredsavtal, Daytonavtalet, som inte är perfekt men där man ändå försöker dra upp riktlinjer för framtiden för Europa inklusive det forna Jugoslavien. Flyktingfrågan har då varit oerhört central, eftersom det har funnits ett par miljoner flyktingar. UNHCR har här en roll som ledare för flyktingåtervändandet. Det är i samtal med flyktingkommissarien och i överensstämmelse med de rekommendationer som har lagts fram som vi har hanterat hela det här känsliga ärendet. Det är inte lätt att vara flykting och få avslag på en ansökan om asyl, och i den situationen finns naturligtvis mycket ångest och rädsla. Men när det gäller Kroatien, för att börja med det, kan ingen undgå att se att det läge som rådde vid den förra interpellationsdebatten har förbättrats både ekonomiskt och politiskt där. Därvidlag har den prognos som jag då dristade mig att göra infriats. Den kroatiska regeringen har nu exempelvis börjat sända dem som anklagas för krigsförbrytelser till Haagdomstolen, i september tio personer. Detta ledde till att Internationella valutafonden släppte sin bojkott av Kroatien. Också läget i ett så svårt drabbat område som östra Slavonien har förbättrats. 8 000 serber har nu börjat återvända från östra Slavonien. Över huvud taget kan man säga att det finns en positiv trend i Kroatien. Därför står sig den bedömning som i höstas gjordes av regeringen och UNHCR att man kan skicka tillbaka personer med kroatiskt pass till Kroatien. Jag tror egentligen inte att någon ifrågasätter det. Den fråga som ställdes av Godin gällde läget för kroaterna i Sverige. Det är klart att det bland dem finns mycket lidande och mycket ångest, som här har sagts. Men Sverige kan inte ensamt ta ansvar för bosnienkroater och låta dem stanna när asylbehov inte finns eller när det inte heller föreligger humanitära skäl. Ragnhild Pohanka åberopar här ett TV-program. Det var naturligtvis oerhört uppskakande att se detta, och just den familj som visades där har såvitt jag förstår fått besked om att få stanna av humanitära skäl. Jag vill säga att myndigheterna gör allt vad de kan särskilt för att tillgodose barnens bästa. Det sätts in en rad olika åtgärder, som ni båda säkerligen är medvetna om.
Herr talman! Jag skall hålla mig till hur läget är för barnfamiljerna i Sverige. Statsrådet säger att vi inte kan ta ansvar för alla. Men de finns här, och de har suttit här år efter år och väntat på besked. Vi vet hur läkare och psykologer agerar. De säger att situationen är fruktansvärd och att de inte tar ansvar längre. Då måste vi intressera oss för denna fråga. Den är allvarlig för framför allt barnen, som inte vet hur de skall klara sina liv i fortsättningen. Statsrådet säger att han följer myndigheternas handläggning. Beslut har fattats, och en lång tid av väntan kan komma till ett slut. Vad gör regeringen för att det skall vara möjligt att behandla ärendena till ett slut - och då gärna till ett positivt beslut för barnfamiljerna? Det är ju barnfamiljerna det i första hand handlar om. Då vet jag, som ledamot i Invandrarverkets styrelse, att pengarna inte kommer att räcka. Då drar det ut på tiden ytterligare. Detta är, i en sådan situation, fullständigt barockt. artikeln: "Det sprider sig en känsla av skuld också till mig. Varför har jag inte kunnat se dessa barn tidigare och gett dem stöd?" Jag håller med honom. Jag känner samma skuld som inte har tryckt på och jagat regeringen i dessa frågor. Visst hedrar det statsrådet när han säger att han är djupt olycklig över de påfrestningar som barnen och barnfamiljerna har drabbats av. Då måste vi gemensamt försöka att hitta lösningar - snabbt, effektivt och människovärdigt. Hur skall dessa frågor hanteras i fortsättningen så att smärtan kan upphöra? Vi går alla omkring och tycker att detta inte är rimligt. Efter alla dessa år måste humaniteten få råda. Allt annat är enligt min uppfattning fel. Låt mig ta upp en annan fråga som rör situationen i Kroatien. Gör den svenska regeringen något med hjälp av biståndsinsatser? Det finns andra än barnfamiljer som skall återvända till Kroatien. Kan de få en dräglig tillvaro där? Kan regeringen - liksom på andra håll i det forna Jugoslavien - bistå med medel för att klara ut bostäder och annan service, så att människor kan återvända? Jag är inte insatt i frågan, men tycker att den passar bra in i bilden. När det gäller i första hand barnfamiljerna, går det inte att enbart hänvisa till att de är medborgare i ett land som är medlem i Europarådet. Huvudfrågan är faktiskt att dessa människor inte är kroatier. Därför är det svårt för dem att återvända dit - även om vi tycker att några av dem skall göra det. Jag tycker att barnfamiljerna skall få ett snabbt besked - ett besked som är i humanitetens namn.
Herr talman! Jag kan stryka under vad Sigge Godin har sagt. Jag behöver inte upprepa det. Precis som Pierre Schori sade, är det viktigt att tänka på att Kroatien har tagit emot 450 000 flyktingar. Vi talar om färre än 1 700 i Sverige. Det är inte mycket att fatta ett amnestibeslut för dessa människor. Jag talar också för barnfamiljerna. Men vuxna är också människor. De har gått ned psykiskt och fysiskt i vårt land. Vi har ett ansvar för att räta upp dem. Vi vet att den etniska rensningen har lyckats bäst i Kroatien. Jag hoppas att det har blivit positivt för de 8 000 som har återvänt. Men i ingen annan del av f.d. Jugoslavien har man lyckats så bra med den etniska rensningen. Jag har fått rapporter om att det är oerhört svårt för de människor som åker dit och att det är svårt för dem som redan finns där. De som kommer utifrån får en ännu svårare situation. Sverige kan inte ensamt ta ansvar för alla flyktingar från f.d. Jugoslavien. Det tror jag inte någon har tänkt sig. I och med att vi har tagit emot dem som asylsökande har vi ett dubbelt ansvar. Dessutom har vi låtit tiden gå. Det är positivt om denna familj får stanna. Men jag undrar om den mamman någonsin blir frisk igen. Jag har träffat fall där mamman inte har kunnat återta sitt föräldraansvar efter 7-8 år i flyktingförläggning. Lösningen skulle vara om statsrådet kunde förorda att regeringen skriver en förordning och hjälper dessa människor till en värdig tillvaro i ett humant land.
Herr talman! När jag säger att Sverige inte kan ta ansvar för alla flyktingar, menar jag naturligtvis med detta att Sverige inte kan ha ett särarrangemang som går emot praxis i alla de andra länderna i Europa. Vi följer FN:s flyktingkommissaries beslut, och vi har en human lagstiftning. Vi kan inte heller gå på amnestilinjen - som Ragnhild Pohanka efterlyser. Det skulle också innebära ett särarrangemang. Däremot, Sigge Godin, tar vi självfallet ansvar för dem som sitter på flyktinganläggningarna och deras välbefinnande. Det finns en hel rad åtgärder som sätts in av sociala myndigheter, av skola och hälsovård. Jag vill bestrida att det skulle vara något generellt dåligt läge. Det som är dåligt är att få vänta länge. Därför har i första hand Invandrarverket i stor utsträckning fattat positiva beslut för barnfamiljer. De senaste besluten av Utlänningsnämnden att ge fem barnfamiljer permanent uppehållstillstånd visar att de också är inne på den linjen. Man agerar helt i den anda ni två förespråkar här. Javisst tar det tid. Det tar tid av olika skäl. Jag åberopar rättssäkerheten, men samtidigt är det viktigt att det går snabbt. Vad jag förstår kan Invandrarverket klara av sina återstående fall fram till jul. Vad som kan ske därefter, och som har skett tidigare och förlänger processen, är att någon inte accepterar ett nej utan överklagar. Det är oftast när det beslutet inte accepteras som processen förlängs. Sigge Godin skall inte behöva känna någon skuld för att han inte har jagat regeringen. Det är inte regeringen som skall jagas. Det som skall jagas är orsakerna till flyktingskapet. Vi skall i stället tillsammans arbeta för humaniteten och respekten för människan och lagen. Har man fått ett nej, har man inte asylskäl och det inte finns humanitära skäl, skall man också acceptera lagen. Den lagen står inte i strid med FN:s flyktingkommissare. Den står inte i strid med andra civiliserade staters agerande.
Herr talman! Rättssäkerheten är viktig. Rätten att överklaga ett beslut i Sverige har alla som befinner sig här. Det behöver vi inte tvista om. Det är så. Det är klart att de tar det sista halmstrå som finns. Det har också visat sig att nu börjar Utlänningsnämnden äntligen ta tag i dessa frågor. Jag förutsätter att det finns tillräckligt många kontakter mellan regeringen och myndigheterna för att processen skall komma i gång. Jag hoppas också, som statsrådet säger, att Invandrarverket skall klara de 650 ärenden som ligger på verkets bord före jul. Det är faktiskt nödvändigt att göra något i frågan. Vi behandlar för närvarande frågan om återkallande och uppehållstillstånd i socialförsäkringsutskottet. Regeringen har lagt sig på en gräns på fyra år. Därefter skall det finnas speciella skäl för att kunna riva upp ett beslut. Dessa barnfamiljer har varit här ungefär lika länge. De har inte uppgett orätt identitet. De har bara väntat och väntat medan barnens psykiska hälsa blir allt sämre. Det är barnen i stället för föräldrarna som tar på sig skulden. Så fungerar det när man befinner sig i en sådan här situation. Det är inte värdigt Sverige att fortsätta på den linjen. Vi måste gemensamt lösa dessa problem så snart som möjligt. Jag förutsätter att de flesta - helst alla - barnfamiljer som har väntat så länge av humanitära skäl skall få en fristad i Sverige.

Herr talman! Torsten Gavelin har frågat mig dels vad regeringen avser att göra för att en eventuell utbyggnad av naturgasnäten i Sverige skall kunna kombineras med koldioxidmålet, dels vilka åtgärder jag avser vidta så att biobränslena inte konkurreras ut av naturgasen. Jag skulle först vilja att vi lyfter blicken litet grand och ser på situationen i länderna runt Östersjön och i För många av EU:s medlemsländer och de östeuropeiska länderna är kol och kärnkraft basen i elproduktionen. I många länder är naturgas inom de närmaste decennierna det enda realistiska alternativet för en omfattande övergång från kol till mer miljövänlig elproduktion. Genom en ökad användning av naturgas som ersättning för andra fossila bränslen minskas de miljö och klimatpåverkande utsläppen. I Norden och Baltikum finns dessutom möjligheter att öka användningen av biomassa. För länderna på andra sidan Östersjön är naturgas en viktig energikälla i utvecklingen av ett miljöanpassat energisystem. För dessa länder, som nu är helt beroende av rysk naturgas, är försörjningstryggheten beroende av att de också kopplas till det västeuropeiska gasnätet. Länderna runt Östersjön står alltså inför en stor omställning och utveckling av sina energisystem. Det är ett självklart svenskt intresse att stödja denna process. En sammankoppling av nordsjöfälten och de ryska naturgasfälten med gasmarknaderna runt Östersjön och i EU är en viktig europeisk försörjningstrygghetsfråga. Trygga tillförselvägar för gas från flera leverantörsländer är också av stor betydelse för miljön i regionen. Sverige har ett strategiskt läge mellan gasfälten i Nordsjön och i Ryssland. Detta är bakgrunden till att det på sina håll förs fram önskemål om att bygga nya stamledningar för gas i Norden, också genom Sverige. Det här är en fråga som för närvarande utreds av de nordiska energiministrarna och genom en EU-förstudie om den s.k. Jag skall nu gå över till situationen i Sverige och Enligt 1997 års energipolitiska överenskommelse skall Sveriges elförsörjning tryggas genom ett energisystem som grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara, energikällor samt en effektiv energianvändning. Energin skall användas så effektivt som möjligt med hänsyn tagen till alla resurstillgångar. Användningen av fossila bränslen bör hållas på en låg nivå. Av de fossila bränslena ger naturgas lägst utsläpp av koldioxid och är det fördelaktigaste bränslet när det gäller de flesta andra utsläpp. Naturgas kan med fördel användas i stället för andra fossila bränslen där biobränslen och andra förnybara energislag inte är realistiska alternativ. Det gäller t.ex. för vissa användningar i industrin, i transportsektorn och för eloch värmeproduktion under vissa förutsättningar. Naturgas kan också i vissa tillämpningar ersätta elenergi. En stamledning genom Sverige skulle kunna bidra till att öka försörjningstryggheten för hela Europa. En sådan ledning skulle också - under vissa förutsättningar - kunna bidra till minskade utsläpp av bl.a. koldioxid och en ökad diversifiering i den svenska energiförsörjningen. De goda förutsättningarna för och den stora satsningen på biobränslebaserad energitillförsel som nu genomförs i Sverige begränsar dock marknadspotentialen för naturgas. Biobränslen är med dagens ekonomiska styrmedel - energibeskattningen och investeringsstöden för biobaserad kraftvärmeproduktion - mycket konkurrenskraftiga för uppvärmning och kombinerad el och värmeproduktion. Utformningen av skatter och andra styrmedel är av stor betydelse också för gasens konkurrenskraft. Naturgasens miljöfördelar jämfört med olja och kol skall beaktas. Naturgasen skall således enligt min mening kunna utnyttjas där den har störst miljö och klimatfördelar och är ekonomiskt konkurrenskraftig. Omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle kan därigenom föras vidare samtidigt som belastningen på miljön från fossila bränslen hålls så låg som möjligt under omställningstiden. Jag vill slutligen påminna om de riktlinjer för naturgasanvändningen i Sverige som riksdagen beslutade om år 1988. Enligt dessa skall naturgasen av egen kraft konkurrera på den svenska energimarknaden. Investeringar i rörledningar och inköp av gas skall ske efter strikt kommersiella principer. Statens bedömning av ett naturgasprojekt skall göras i samband med tillståndsprövningen enligt den s.k. rörledningslagen. Denna ordning bör gälla även i fortsättningen.
Herr talman! Först vill jag tacka ministern för svaret. Jag delar ministerns uppfattning om energisituationen i länderna runt Östersjön. Men det leder mig till en helt annan slutsats än ministerns. Östersjöländerna behöver fossilgasen, inte Sverige. Svaret visar tydligt att regeringen har en genomgående positiv inställning till en ytterligare utbyggnad av det svenska fossilgasnätet. Regeringen har inte sagt nej till ryska Gasprom och finska Neste när dessa företag planerar en gasledning från Ryssland via Sverige till Tyskland och Norge. Regeringen har inte sagt nej till EU:s TEN-projekt, den nordiska gasaxeln. Dessa frågor utreds av de nordiska energiministrarna, som ministern säger i sitt svar. När t.o.m. Norges statsminister betecknade detta som en stor nyhet vid ett socialdemokratiskt möte på Åland borde denna helomvändning i den svenska gaspolitiken föreläggas riksdagen för ställningstagande. Kommer ministern att föreslå en sådan ordning? Jag anser det vara mycket oklokt att inte ta klimathotet på allvar. Försiktighetsprincipen bör tillämpas. Sverige har tidigare varit pådrivande inom både EU och FN i denna fråga. Vad tar regeringen med sig till Kyoto i CO2-frågan, när man nu har gjort denna helomvändning i gasfrågan? Ett mycket egendomligt påstående finns i ministerns svar: "En sådan ledning" - alltså en stamledning genom Sverige för fossilgas - "skulle också - under vissa förutsättningar - kunna bidra till minskade utsläpp av bl.a. koldioxid -". Under vilka förutsättningar då, ministern? Det måste i så fall vara fråga om några alldeles extrema förutsättningar som t.ex. att förbjuda gasanvändning där biobränslen kan komma ifråga, vilket i och för sig skulle omöjliggöra byggandet av denna gasledning med lönsamhet. Bl.a. Fjärrvärmeföreningen har räknat på detta med biobränslen kontra fossilgas, och man har kommit fram till att om en gasledning byggs genom Mellansverige kommer biobränsleanvändningen år 2010 att bli 23 TWh mindre än om gasledningen inte byggs. 23 TWh - det resulterar i omkring 15-20 miljoner ton koldioxidutsläpp, om man använder fossilgas i stället för biobränslen. Det är lika mycket som hela biltrafiken släpper ut i Sverige. Hur kan detta gå ihop med ministerns påstående? Beskattningens utformning är som ministern säger av stor betydelse för bränslenas konkurrenskraft. Utredning av energiskatterna pågår ju i departementen. Jag förutsätter att koldioxidbeskattningen av fossilgasen kommer att avspegla kolinnehållet och inte bli ännu mer gynnsam visavi kol och olja. Jag förutsätter dessutom att fossilgasens kraftiga klimateffekt vid läckage räknas in i skatteunderlaget. Gasen i sig har ju 20 gånger kraftigare klimateffekt än koldioxid, och gasnäten har ett visst läckage, inte minst om man räknar in utvinningen. Överväger regeringen att belägga även elproduktionen med en koldioxidavgift?
Herr talman! Även jag skall be att få tacka för svaret. Här kan vi se att det är en ny energipolitik som skymtar fram. Här öppnas portarna, eller snarast skruvas ventilerna upp för en massiv introduktion av fossilgas. Svaret är en lång uppräkning av fossilgasens fördelar. Jag tror att det finns en betydande risk med detta att den rena kärnkraften kommer att ersättas med fossilgas, som ju kommer att generera massiva utsläpp av koldioxid. Varje terawattimme fossilgas genererar 202 000 ton koldioxid och skapar därmed negativa klimateffekter både via koldioxiden och via läckage av gasen i sig. Det slår också undan benen för introduktionen eller utbyggnaden av bioenergi. Vi sysslar just nu med avvecklingslagen i näringsutskottet, och där kan vi läsa att syftet med omställningen är att åstadkomma en ekologiskt och ekonomiskt hållbar energiförsörjning, byggd på förnybara energislag. Eller kan statsrådet garantera att den rena kärnkraften inte till stor del skall ersättas med fossilgas? Ett beslut om utbyggnad av ett fossilgasnät i Mellansverige spolierar möjligheterna till marknadstillväxt för bioenergin för lång tid framåt. Så skriver Svebio när man analyserar problematiken. Och så är det ju. Många som i dag står i färd med att ersätta pannor och tycker att bioenergin är ett intressant alternativ kommer vid en fossilgasintroduktion sannolikt att anse fossilgasen som synnerligen intressant ekonomiskt sett. Därmed hotas introduktionen och utbyggnaden av bioenergin. Vi riskerar att bygga fast oss för mycket lång tid i ett fossilgasnät och ett fossilgasberoende. Torsten Gavelin har tagit upp några av de frågor som jag hade tänkt ta upp. Men statsrådet skriver att omställningen "till ett ekologiskt uthålligt samhälle kan därigenom föras vidare". Skall det inte i stället stå "skjutas upp" eller "skjutas framåt"? Effekten av den av statsrådet aviserade politiken blir ju ett fortsatt beroende av fossila bränslen, fortsatta massiva utsläpp av koldioxid och att de miljövänliga biobränslena får skjutas mycket långt på framtiden.
Herr talman! Ibland förs det en diskussion om politiker och politikerförakt. Jag tror att det som Torsten Gavelin och Ola Karlsson nu gör sig skyldiga till är just det som politikerföraktet bygger på. De kan inte uppriktigt mena och tro att jag har för avsikt att göra en massiv, storskalig satsning på naturgas. Det står ingenstans i dessa papper. Det är någonting som de gärna får argumentera för på sina propagandamöten, men det är inte hederligt. Det förvånar mig att Torsten Gavelin lånar sig till det. Jag säger i mitt interpellationssvar: "Investeringar i rörledningar och inköp av gas skall ske efter strikt kommersiella principer." Min fråga till Torsten Gavelin är för det första: Avser Torsten Gavelin att införa ett förbud för aktörer att bygga gasledningar i Sverige? Det skulle jag vilja veta. För det andra: Avser Torsten Gavelin att föreslå höjda skatter på kol, olja och naturgas? Det är viktigt att diskutera det. Det är ingen idé att diskutera sådant som över huvud taget inte är aktuellt. Det jag har konstaterat är att det finns ett antal länder i Nordeuropa som bara har en leverantör när det gäller naturgas. I Baltikum och Finland har man bara Ryssland som leverantör. För rysk naturgas som säljs i Tyskland går naturgasledningarna genom Ukraina och Vitryssland. Det är inte så konstigt att ryska leverantörer vill hitta en säkrare väg, en alternativ väg, för att transportera gas till Tyskland. De danska gasfälten krymper, och även danskarna vill kunna köpa naturgas från mer än ett ställe. Sverige planerar ett ekonomiskt stöd för biobränsle och har ett ekonomiskt stöd för biobränsle, inte för naturgas. Men Sverige har inte för avsikt att lägga krokben för sina grannar. Sverige har inget intresse av att Baltikum och Finland skall vara ensidigt beroende av de ryska gasfälten. Sverige har inget intresse av att en enda leverans från de ryska gasfälten till Tyskland skall gå genom Ukraina och Vitryssland, om det finns kommersiella intressen som också vill bygga ledningen genom Norden. Det motsätter sig inte Sverige. Däremot har Sverige ett koldioxidmål, och det gör att naturgas inte kan ersätta t.ex. kärnkraft och vattenkraft för svensk del. Däremot kan naturgas också i Sverige ersätta kol och olja, och för det har vi ett skattesystem. Då blir min fråga till dessa två herrar, om de nu är så oerhört oroliga: Tycker ni att skatterna på fossila bränslen är för låga i Sverige? Hur mycket vill ni höja dem när ni nu är så bekymrade? Ola Karlsson säger att vi öppnar samma typ av argumentation. Jag tycker att det är ohederligt. Sedan säger han att kärnkraften är ren, och då blir det än märkligare att han skall stänga kärnkraften. Det är helt obegripligt. Han pratar om de miljövänliga biobränslena, och då vore det bra om Ola Karlsson stödde regeringen när det gäller satsningen på biobränsle i Sverige. Varför stöder inte Ola Karlsson den satsningen?
Herr talman! Ministerns motiv bakom den redovisade positiva inställningen till en massiv naturgasökning i Sverige är solidariteten gentemot Baltikum, Polen och Finland, som är beroende av rysk naturgas. Det motivet förstår jag mycket väl, därför att det är ett reellt motiv. Men den försörjningstrygghet som de här länderna behöver få behöver inte alls innebära en gasledning från Norge över Sverige till dessa områden. Den finske statsministern redovisade på statsministermötet i Helsingfors tvärtom att det för Finlands del inte var någon nödvändighet utan att man lika väl kunde ta gasen i de södra ledningarna, som han uttryckte sig, dvs. hopkopplingen mellan de ryska och de norska gasfälten söder om Östersjön, utan att gå över svenskt territorium. Det är ju där som naturgasen/fossilgasen behövs, dvs. i Baltikum, Polen och Tyskland. Det är där gasnäten skall förstärkas och hopkopplingen av norska och ryska gasfält skall göras. Det skall inte göras i Sverige, där vi inte behöver detta ytterligare fossilbränsle. Jag kan inte godta det motiv som ministern redovisar. Vad gäller beskattningen av fossilbränslena i Sverige har jag haft den uppfattningen att hela energibeskattningen mycket snart måste förändras. Tyvärr tar det tid i departementen, men jag skulle gärna ha sett att det vid årsskiftet hade legat ett förslag om ny energibeskattning. Det är oerhört centralt att det skatbo till energibeskattning som vi har i detta land snarast revideras. Jag är fullt beredd att studera de förslag som departementen kommer fram med. Vad jag är orolig för vad gäller beskattningen av fossilgas är de positiva formuleringar som finns i både energipropositionen och nu i ministerns svar, nämligen att det skall vara en så oerhört mycket förmånligare beskattning av naturgas. Är det verkligen ministerns mening att naturgasens och fossilgasens koldioxidutsläpp inte skall beskattas på samma sätt som oljans koldioxidutsläpp? Jag tar det för självklart. Jag har dessutom pekat på att fossilgasen i sig har en mycket kraftig klimateffekt, vilket också bör tas med i frågan om fossilgasens miljöbelastning. Det är nämligen så att om man lägger en korrekt koldioxidavgift på fossilgas och dess användning i elproduktionen, kommer ingen ledning att dras genom Sverige därför att det då blir ekonomiskt ointressant. Vi har ju i Sverige biobränslen som inte finns i Tyskland och i andra delar av världen, där man behöver fossilgaserna. Den nya gaspolitiken som ministern redovisar tycker jag strider helt mot energiuppgörelserna både 1991 och 1997. Ministern citerade från energiuppgörelsen 1997, att Sveriges elförsörjning tryggas genom ett energisystem som grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara energikällor - en formulering som fanns med även 1991, när vi i Folkpartiet deltog i energiöverenskommelsen. Hur kan den nya gaspolitiken vara förenlig med detta? Fossilgasen är inte varaktig, den är inte förnybar och den är inte inhemsk, men det är ju faktiskt biobränslena. Skall vi verkligen bygga fast oss i ytterligare en energiparentes? Skall vi bygga ytterligare en energiinfrastruktur som vi inte behöver, men som Finland, Baltikum och Polen behöver?
Herr talman! Vi hanterar just nu i riksdagen avvecklingslagen med syfte att ställa om energisystemet. Avvecklingslagen medför att regeringen ges mandat att med tvång ta enskild egendom i anspråk - något som saknar motstycke och motsvarighet i svensk fredstida historia. Det allmänna intresset är att åstadkomma en ekologiskt och ekonomiskt hållbar energiförsörjning byggd på förnybara energislag. Det borde ju då inte vara så svårt för statsrådet att svara på frågorna: Vad är det för ekologiskt med fossilgas, om nu detta skall ersätta en del av kärnkraften? Vad är det som är förnybart med fossilgas, om nu detta skall ersätta en del av kärnkraften och vara en del av energisystemet, som ju Anders Sundström faktiskt säger att det skall vara? Det är ju så, precis som Torsten Gavelin har varit inne på, att fossilgasen har sin naturliga användning för att ersätta skitig olje och kolkraft på andra sidan Östersjön. Det finns därför egentligen ingen anledning att dra en fossilgasledning genom Sverige, om man inte avser att efter vägen tappa ut betydande mängder fossilgas. Massiv och storskalig introduktion blir det om man bygger en ledning, därför att när det gäller fossilgas börjar man inte med att bygga en smal och trång ledning, utan man bygger en hyggligt rejäl ledning därför att man vet att man sedan kommer att sitta fast i strukturen för mycket lång tid framåt. Jag väntar på svar på frågorna från statsrådet.
Herr talman! Först påstår man en sak, och sedan säger man att man väntar på svaren från ministern. Först påstår Karlsson att jag avser att göra en massiv satsning satsning på fossilgas för att ersätta kärnkraften. Jag har väl aldrig sagt detta, inte i något sammanhang. På något sätt blir politiken löjlig när den förs på den nivån. Det är faktiskt rena rama sandlådan. Jag har i riksdagen lagt fram ett energipolitiskt förslag som innehåller en satsning på bioenergi, dels i det korta perspektivet med bidrag, dels i det långa perspektivet med forskning. Detta är en debatt som faktiskt är ovärdig oss. Vad jag däremot har sagt om naturgasen är att naturgasen är för Europa och för Östersjöområdet ett bättre alternativ än kol och olja. Om det finns kommersiella aktörer som vill dra denna ledning genom Sverige för att åstadkomma bättre konkurrens och mindre utsläpp, avser jag inte att lägga fram en lag i Sveriges riksdag som förbjuder aktörer att bygga den. Jag kommer däremot i Sveriges riksdag att strida för ett skattesystem som gör att våra biobränslen också blir konkurrenskraftiga mot naturgasen. Det är riktigt, som Torsten Gavelin säger, att det finns flera alternativ för att lösa detta. Det finns inte bara en ledningssträckning, och jag har inte heller pekat på någon särskild ledningssträckning. Gavelin nämnde två sträckningar: en från Norge över till Finland och det andra mellansvenska projektet ned mot en ledning som finns i Sydsverige. Ett tredje alternativ, som utreds också från finsk sida, är att lägga ledningen i Östersjön ned till Tyskland. Men det är ett svenskt intresse att vi skall ha konkurrenskraftiga energipriser i Östersjöområdet och att vi skall ha en så bra miljösituation som möjligt. För ett stort antal länder runt Östersjön är gasen viktig, och det behövs mer än en leverantör. Detta borde ju marknadsliberaler som Gavelin och Karlsson inte ha så svårt att acceptera. Skall jag behöva övertyga er om en så självklar sak som att vi skall ställa upp på detta? Ola Karlsson säger att kärnkraften är ren. Varför skall Ola Karlsson stänga kärnkraften? Ola Karlsson säger att vi skall satsa på de miljövänliga biobränslena. Varför ställer Karlsson inte upp på vårt förslag? I stället väljer Karlsson att slåss mot väderkvarnar. Jag har inte krävt någon utbyggnad av naturgas i Sverige, men jag har inte heller sagt att jag tänker komma till riksdagen med förslag om förbud att bygga naturgasledningar. Är det så att Karlsson, som tycker att det är så skamligt att förbjuda drift av kärnkraftverk, tycker att det är riktigt att förbjuda en naturgasledning? Kan Karlsson berätta för mig om det är så han har tänkt?

Herr talman! Ministern säger sig inte vilja satsa på naturgas i Sverige, och det låter ju bra. Det är ju, precis som ministern säger, så att om det finns en finansiell lönsamhet i detta så får vi bedöma skattesituationen efter den miljöpåverkan som bränslena har. Anledningen till att vi är så upprörda över den här frågan är ju att svaret andas en så positiv inställning till fossilgasen som inte har funnits tidigare i den svenska politiken. Signalerna från ministern och regeringen är ju väldigt viktiga i den här frågan, eftersom gas och energifrågor är politiska frågor och regeringsfrågor i såväl Ryssland som Norge och Finland, som är närmast berörda. Jag underkänner ministerns motiv i fråga om detta med försörjningstryggheten i Baltikum och den positiva inställningen till gasen där. Regeringens motiv till helomvändningen kan inte vara det som ministern redovisar, utan det verkliga motivet är enligt min uppfattning kärnkraftsavvecklingen. Göran Persson har blivit medveten om att det enda tillgängliga och realistiska alternativet till kärnkraften är fossilgas. Man ger i tysthet tillstånd till fossilgasverk i Malmö och i Göteborg som kommer att släppa ut omkring en miljon ton koldioxid om eller när de har byggts, men det kan inte uttalas högt av regeringen för då skulle man få ta ned skylten där det står det ekologiskt hållbara Sverige. Det är en alltför känslig fråga som kan knäcka Göran Perssons miljöanseende. Därför måste Anders Sundström än en gång komma fram med konstruerade motiv i energidebatten. Jag inser att det är svår situation som ministern befinner sig i, och det påminner mig om slutfasen i energiförhandlingarna. Den ledning som nu diskuteras går ju förbi Forsmark, ned genom Mellansverige och inte så långt från Oskarshamn. Barsebäck och Ringhals har redan gasledningar. Varför inte ta bladet från munnen nu, ministern, och bekräfta sambandet mellan kärnkraftsavvecklingen och regeringens nya gaspolitik?
Herr talman! Jag vet egentligen inte hur man bemöter ett påstående av den sorten. Torsten Gavelin säger att jag har andra avsikter än vad jag uppger. Hur bemöter man ett sådant påstående? Det är nästan omöjligt. Det är ovärdigt. Jag har ingen ambition att ersätta kärnkraften med naturgas. I detta papper - interpellationssvaret - redogörs det för situationen runt om oss i våra grannländer och för situationen i Sverige. Det svaras på två frågor som Gavelin har ställt. Jag tycker inte att vi skall föra diskussionen på den bogen. Det är faktiskt inte så att vi planerar någonting annat än vad vi säger.

Fru talman! Den som är arbetslös är inte fri. De senaste decenniernas ekonomiska politik har givit ett resultat som bäst kan sammanfattas med de orden: Den som är arbetslös är inte fri. Världen har genomgått väldigt stora förändringar. Det handlar om globalisering och informationsteknikrevolution. Allting har blivit rörligt. Utbildningskraven har ökat. Miljöengagemanget har ökat. Kommunismen har fallit, och Nelson Mandela har blivit president i Sydafrika. Sverige har blivit medlem i EU. Men i Sverige har denna dynamiska verklighet i huvudsak mötts med krishantering. När jag ser tillbaka på 12 år i riksdag och regering handlar det väldigt mycket om krishantering. Sverige har nästan hela tiden legat på efterkälken. Nu borde vi verkligen ta krafttag så att vi kommer steget före. Omvärlden har utvecklats, men vi har lyckats väldigt dåligt med att använda de möjligheter som har skapats. Välståndet för enskilda människor har ju ökat mindre i Sverige än i de flesta andra länder. Vi har blivit relativt sett fattigare. För 25 år sedan var vi nästan rikast i världen. Nu ligger vi under genomsnittet för utvecklade industriländer. Detta ser man både i fråga om jobben och i fråga om välfärden. Det antal människor som i dag, hösten 1997, har ett arbete är rekordlågt. Antalet människor som har en lön att leva på är i dag 74 000 mindre än för ett år sedan och 64 000 mindre än vid regeringsskiftet 1994. Det är dessutom mindre än varje tidigare år ända tillbaka till 1974. Man får gå tillbaka ända till Olof Palmes regering i början av 70-talet för att finna så dåliga sysselsättningssiffror som i dag. När jag berättar om det på högskolor och gymnasier - jag var på Mitthögskolan i Sundsvall i måndags - blir ungdomarna förfärade. Det symboliserar ju nästan stenåldern för dem. De var inte ens födda då. Dessa ungdomar är inte heller imponerade av det som erbjuds i dag; sådan här bokstavsysselsättning - ALU, API, AMU, OTA, OSA och allt vad det heter. Vad de vill ha stavas j-o-b-b: jobb. När så få människor som i dag har en lön att leva på, fungerar inte heller den svenska välfärden. Skattebasen gröps ur. Pengarna går åt till a-kassa och socialbidrag när de bättre skulle behövas för vården, omsorgen och skolan. Gamla människor vågar inte lita på att pensionen eller äldreomsorgen fungerar. Barnen får inga skolböcker, och katastrofalt många lämnar skolan med underkända kunskaper. Detta är ett enormt misslyckande. Den som är arbetslös är inte fri. Hur har det då blivit så? Ingen har ju önskat det. Jag tror att en grundläggande orsak är brister i verklighetssynen. Alldeles för många har tittat på verkligheten med skygglappar. Alldeles för många har inte velat se de dynamiska förändringarna i omvärlden. Man har inte velat se att de ekonomiska förutsättningarna har förändrats i grunden och att detta ställer nya krav - men också skapar väldigt många nya möjligheter. Under 70-talet höjde vi i Sverige både skatter och offentliga utgifter i rasande takt. Mängder av arbetsmarknadsregleringar infördes - allt i bästa välmening, men helt i otakt med omvärlden. Under 80-talet fick vi nya devalveringar och en våldsam inflationsekonomi med uppblåsta fastighetsvärden, låneexpansion utan like och spekulationsbubblor. Dåvarande regeringar brydde sig inte om att omvärlden hade gått över till låginflationspolitik, utan Sverige fortsatte med pris och lönespiraler, osäkerhet om energi, osäkerhet om relationerna till EG. Resultatet blev ganska dåligt. Investeringar och jobb flyttade utomlands, och människor fick ingen välståndsökning. I slutet av 80-talet kom sedan kriserna slag i slag. Våren 1989 var det kris. Våren 1990 var det både ekonomisk kris och regeringskris. Hösten 1990 var det ny kris. Många minns förmodligen Stig Malms berömda uttalande om den socialdemokratiska riksdagsgruppen som "skållade råttor". När jag tillträdde som finansminister hösten 1991 var ekonomin i fritt fall. 3 500 arbeten försvann varje vecka, vecka ut och vecka in. Hösten 1992 var det dags igen med akut krishantering och kronförsvar, och i dag för exakt fem år sedan tvingades Riksbanken överge den fasta kronkursen. Den borgerliga regeringen fick på sitt bord att hantera flera kriser. Det var budgetkris, finanskris och sysselsättningskris. Det var ett mycket rejält tilltaget städbeting. Vi avvärjde finanskrisen. Vi påbörjade saneringen av budgeten under aktivt motstånd från den socialdemokratiska oppositionen. Av 90 miljarder i budgetförstärkningar sade Socialdemokraterna då nej till 60 miljarder. De bedrev i övrigt en våldsam överbudspolitik med fördubblade infrastrukturprogram och ofinansierade skattesänkningar. Vi lyckade bäst med jobben. Det fria fallet hejdades. Vid regeringsskiftet 1994 hade arbetsmarknaden vänt, så att nya arbeten tillkom i ganska snabb takt. 2 000 nya arbeten tillkom vecka för vecka, vecka ut och vecka in. Budgetsaneringen har fortsatt. Det hade ju varit nödvändigt för varje regering. Men tyvärr har den fortsatt på ett sätt som har förstört arbetsmarknaden och företagens expansionsmöjligheter. Det är en socialdemokratisk myt att budgetsanering bara kan ske på exakt det sätt som de har gjort det på. I själva verket finns det mängder av kombinationer av skatter och utgifter som ger samma saldoeffekt. Det är faktiskt inte särskilt svårt att sanera budgeten genom att höja skatter. Men det bygger på att man inte förstår, eller inte bryr sig om, de negativa effekterna av detta på företagsklimatet och därmed på jobben, skattebasen och välfärden. Det svåra är att sanera budgeten och samtidigt skapa bra företagsklimat och nya arbeten. Där har tyvärr Socialdemokraterna misslyckats. Nu kan man läsa - i statsministerns nya bok eller i dagens betänkande från finansutskottet - att regeringen och Centern anser att krishanteringen är över. Ekonomin är fixad. Nu väntar sju feta år. För mig är det obegripligt och ganska hemskt att någon kan påstå att ekonomin är i ordning när mer än en halv miljon människor saknar arbete, saknar en lön att leva på. Arbetsmarknaden är en central del av ekonomin, och obalansen på arbetsmarknaden är en varböld i samhället. Den här bölden riskerar att spricka, och ut kan välla ett oliberalt samhälle med sociala konflikter, missbruk, kriminalitet och främlingsfientlighet, ett samhälle där samhällskittet har stelnat och spruckit, och där misstron ökar mellan förtroendevalda och medborgare. Fru talman! Under dessa år av krishantering har förvisso många reformer genomförts. Det handlar om viktiga strukturella reformer: skattereformen, EU medlemskapet, delar av socialförsäkringarna, pensionsreformen, längre mandatperiod och ny budgetprocess. Nu är det också på gång med självständig riksbank. Det är slående att ingen av dessa strukturreformer har initierats av Socialdemokraterna. Ingen av dessa reformer har initierats av Socialdemokraterna. Skattereformen drevs fram efter åratal av tjat från främst Folkpartiet men också andra. Beslutet att ansöka om EU-medlemskap tillkom som en oplanerad bisats i ett krispaket hösten 1990 - också det efter flera års agitation från Folkpartiet. Överdrifterna i 80 talets socialförsäkringar påtalades länge av alla de borgerliga partierna innan något skedde. Bristerna i ATP och behovet av en pensionsreform har uppmärksammats av de borgerliga partierna under lång tid. För Folkpartiets del kan man gå ända tillbaka till min pappas tid på 50-talet. Arbetsmarknadsreglerna ändrades ju en aning av den borgerliga regeringen under våldsamma protester från Socialdemokraterna. I fråga om mandatperioden hade partierna länge blockerat varandra. Den nya budgetprocessen var Socialdemokraterna skäligen ointresserade av ända tills de kom i regeringsställning. Den snabbaste omsvängningen gäller förmodligen Riksbankens självständighet. Där tog det "bara" fyra år för lappkastet. Inte nog med att ingen av dessa viktiga reformer har initierats av Socialdemokraterna. När möjlighet har erbjudits har instinkten lett dem att ta ett par steg tillbaka. Så verkar det vara även i dag. Instinkten - eller möjligen de socialdemokratiska värderingarna - leder inte fortsatt framåt utan bakåt. Det är tydligast när det gäller skattereformen med ny marginalskatt på över 50 % och återinförd bristande likformighet genom dubbelbeskattning av risksparande - för att inte tala om det pinsamma hattandet med förmögenhetsskatten. Regleringarna på arbetsmarknaden återinförde man så snabbt som möjligt. Bristen på förankring av EU-medlemskapet leder i dag till total passivitet och till en ganska förskräckande brist på demokratiskt ledarskap i fråga om fortsättningen, nämligen valutasamarbetet EMU. Instinkten att backa, eller om man så vill oförmågan att göra upp med gamla myter, syns också tydligt i pensionsreformen. Ännu tre år - tre år - efter riksdagens principbeslut, har inget ytterligare skett. Det är tydligen väldigt få socialdemokrater som vågar ifrågasätta myten om ATP:s förträfflighet. Fru talman! Jag har läst det som olika ledande socialdemokrater har skrivit om sju feta år. Jag skulle vara mycket försiktig med att utlova sju feta år om jag vore Jan Bergqvist eller Erik Åsbrink. För det första är svensk ekonomi i dag långt ifrån i gott skick. För det andra sker det i vår omvärld, inte minst i Sydostasien, en utveckling som kan bli rejält oroande. Den svenska ekonomin är ganska skör. Våra offentliga finanser är mycket konjunkturkänsliga. De går upp och ned som en jojo med aktiviteten i ekonomin. Och massarbetslöshet har vi ju redan. Vi borde nu använda den uppgång som vi just nu ser till skyndsamma strukturreformer. Det kan ju gå sämre - kanske riktigt illa - i Asien, och världens ekonomier är i dag så sammanlänkade att det med nödvändighet skulle få ganska dystra återverkningar här hemma. De strukturella bristerna i Sverige i dag syns allra tydligast på arbetsmarknaden och i skattepolitiken. Det är alltså där som behovet är störst av skyndsamma reformer och förbättringar. Jag har redan nämnt den historiskt dåliga utvecklingen av jobben. Nu gläder sig regeringen åt att antalet nya lediga platser ökar. Det må vi alla göra. Det är roligt. Men de lediga platserna är tyvärr klart färre nu än vad de var så sent som under 1994. Och det tycks också bli allt svårare att tillsätta även detta mindre antal lediga platser. Antalet lediga platser som kvarstår och som inte har blivit tillsatta ökar. Under t.ex. 1994 motsvarade de lediga platser som man inte kunde tillsätta 35-40 % av de nya platser som så att säga droppar in. Nu har antalet lediga platser som man inte klarar av att tillsätta ökat till 55-60 %. Vid ett givet antal lediga platser lyckas man i dag allt sämre att para ihop de nya jobben med arbetssökande, detta trots att vi under hela 90-talet, även den regering som jag var med i, har spenderat ca 30 miljarder kronor om året av skattebetalarnas pengar på olika arbetsmarknadspolitiska insatser för ungefär 200 000 människor varje år. Det finns också andra tecken på flaskhalsar och brist på kompetent personal som bekräftar denna bild av en allt sämre fungerande arbetsmarknad, trots att arbetslösheten är 11-12 %. Lönebildningen är ett annat sorgebarn, där ingenting har gjorts för att undanröja problemen. Det gäller inte bara den genomsnittliga löneökningstakten, som många nu uppmärksammar, utan det gäller lika mycket utvecklingen av de relativa lönerna för olika människor och olika yrkesgrupperingar. Det kommer att behövas ganska omfattande strukturella ingrepp för att skapa den flexibilitet på arbetsmarknaden och i lönebildningen som är nödvändig i en dynamisk och internationaliserad ekonomi. Inte minst för att de utbildningsinsatser som görs skall ge resultat krävs det att utbildning lönar sig. Då måste både löner och skatter premiera utbildningsinsatser. Så sker tyvärr ännu inte. Skattepolitiken är ytterligare ett sorgebarn. Under de senaste åren har utvecklingen faktiskt gått i alldeles fel riktning, med höjda skatter på nästan allting. Varje förslag till sänkt skatt har mötts med ogillande under mantrat: Nej till ofinansierade skattesänkningar. Jag minns för egen del en ordentligt ofinansierad skattesänkning. Året var 1993, och den nyblivne ekonomiske talesmannen Göran Persson lade fram förslag om 25 miljarder kronor i ofinansierad sänkt mervärdesskatt, trots att vi hade ett riktigt rejält underskott redan från början. Det är ju mycket bra att man nu tar avstånd från den egna oppositionspolitiken, men det är faktiskt både möjligt och riktigt att sänka skatter om man samtidigt sänker utgifter. Folkpartiet föreslår just detta - sänkt skatt på arbete med nästan 30 miljarder kronor för nästa år finansierade med minskade utgifter med samma belopp. Någonstans i bakhuvudet på finansutskottets ordförande finns det tydligen en misstanke om att detta är en både riktig och klok politik, eftersom man ägnar så stort utrymme åt att misstänkliggöra finansieringen. T.ex. anser finansutskottets ordförande, som deltog i skattereformen, att det numera är helt omöjligt att växla mellan sänkt inkomstskatt och höjda försäkringspremier till a-kassan på ungefär 10 miljarder kronor, trots att han själv har varit med om att genomföra en skattereform som innebar höjningar och sänkningar av skatter på ungefär 100 miljarder kronor på samma tid. Den egna förmågan måste ha minskat dramatiskt under de gångna åren. Skattepolitiken framöver måste användas för att stödja en jobbskapande politik. Det betyder sänkt skatt på arbete, särskilt i tjänstesektorn, där många jobb kan tillkomma. Där vill Folkparitet sänka arbetsgivaravgifterna riktigt rejält. Under senare tid har EU börjat diskutera en försiktig öppning för lägre moms på vissa tjänster. Det borde verkligen anammas och drivas med kraft av den svenska regeringen. Men Erik Åsbrink säger i vanligt ordning: Vi får se. Jag förstår egentligen inte varför Erik Åsbrink prompt skall vara med i detta nya Euro-X-rådet, när hans policy i de flesta ekonomiska sammanhang tycks vara just ett mera passivt vänta och se. Jag noterar att socialminister Margot Wallström är mer öppen för lägre skatt på vissa tjänster för pensionärer. Erik Åsbrink borde därför ta ett kort samtal med henne. Fru talman! I mina optimistiska stunder tror jag att Erik Åsbrink, kanske t.o.m. Jan Bergqvist, gärna skulle vilja sänka någon liten skatt. Erik Åsbrink vet nog precis lika väl som jag att nästan varenda enskild skatt har snedvridande effekter. Då är det helt obegripligt att påstå att summan av alla dessa snedvridande skatter inte skulle vara snedvridande. Summan måste ju vara mycket mer snedvridande. Men regeringen har svårt att finna en finansiering. Jag tror faktiskt inte att man numera kommer någon vart genom att höja en skatt och sänka en annan. Den vägen är i allt väsentligt uttömd. Det är också uppenbart att regeringen har kommit till vägs ände i fråga om utgiftsminskningar som den själv kan komma på. Jag har därför ett förslag. Tillsätt en stor utgiftsutredning som skall gå igenom vad den offentliga sektorn skall ägna sig åt. Man kan gå igenom allt som ombesörjs med offentliga utgifter i dag och ställa tre frågor: Skall detta problem lösas genom offentliga insatser? Ja eller nej. Skall det skattefinansieras? Ja eller nej. Skall det i så fall vara offentlig produktion? Ja eller nej. Varje gång en sådan fråga besvaras med nej får man en ingång till minskade offentliga insatser. En fjärde fråga skulle kunna vara om dagens s.k. socialförsäkringar skall vara skattefinansierade fördelningssystem eller riktiga försäkringar. Vi i Folkpartiet har lagt fram förslag på socialförsäkringsområdet som med fördel kan ingå som underlag för en sådan större utgiftsutredning där ett inslag är riktiga försäkringar. Jag skall erkänna, fru talman, att jag ångrar att jag inte själv tillsatte en sådan utredning när jag var finansminister. Om Erik Åsbrink nu tar chansen och gör det snabbt kan han förutom att göra något bra faktiskt också vederlägga mitt påstående att Socialdemokraterna aldrig tar några initiativ till viktiga strukturförändringar. Jag bjuder på det. Om han inte vågar eller inte vill blir det väl en kommande borgerlig regering som får ta detta initiativ också. Men jag tycker att Erik Åsbrink skall ta chansen. Till sist. Det har förvisso hänt väldigt mycket positivt också, även på arbetsmarknaden. Det växer ju fram mängder av nya arbetsformer, nya kontraktsformer, och människor tar i allt högre grad egna initiativ. Det sker i viss mån vid sidan av regelsystemen där många hittar nya former för att gå runt dessa. Det är viktigt att de politiska spelreglerna, de politiska lagarna, i framtiden inte bromsar en sådan utveckling utan i stället övergår till att sätta mer rimliga ramar. Fru talman! Jag vill ta tillfället i akt och tacka finansministern och mina kamrater i finansutskottet för väldigt många trevliga och stimulerande, och ibland litet heta, debatter här i kammaren. Jag hoppas på att få tillfälle att avlyssna en spännande debatt också framöver. Jag måste säga att jag känner ett visst vemod när jag tänker på att det här är den sista finansdebatten som jag får stå här i riksdagens talarstol. Det har varit en för mig väldigt stimulerande, spännande och trevlig tid. Tack skall ni ha!

Fru talman! Anne Wibble, det har inte alltid varit roligt. Jag uppskattar dig mycket mera som människa än jag uppskattar den politik som du står för. Skillnaden är, vill jag säga, mycket stor. Det, tror jag, viktigaste förslaget i dagens budgetdebatt handlar om 282 miljoner kronor till barn som går i skolor i särskilt utsatta områden. Jag har läst de flerpartimotioner som har skrivits om barnens rättigheter. I en sådan motion upptäckte jag ett antal ganska förfärande sifferuppgifter. I genomsnitt begår 5 barn under 15 år självmord. Om jag minns rätt är det mer än 50 barn mellan 15 och 19 år som begår självmord. Bland pojkar är det 4 % som har försökt begå självmord. Motsvarande siffra för flickor är 9 %. Jag kom att tänka på min faster som häromåret fyllde 90 år. Efter ett långt liv som lärare tyckte hon sig ha kunnat se vilka barn - hon talade om de osynliga barnen - som senare i livet skulle fara illa. Det kunde man se mycket tidigt, redan i första klass. När jag går runt i min hemstad, som jag tror är en av Sveriges mest segregerade städer, upplever jag de mycket stora skillnaderna på olika skolor. Föräldrarnas inkomster är i vissa stadsdelar mer än dubbelt så höga som inkomsterna för föräldrar i andra stadsdelar. Det är mycket stora skillnader när det gäller det antal barn som kommer från hem med sociala problem och andelen invandrare och flyktingar, med de problem som det då självklart handlar om. Jag tänker på undervisningen i svenska, hemspråk osv. Jag påstår inte att det finns ett enkelt samband mellan detta med självmord och ekonomiska problem. Det handlar om betydligt djupare problem. Det är inte lätt att hitta de barn som behöver mera stöd; det påstår jag inte. Däremot påstår jag att det faktiskt också handlar om pengar. Trots den vårddebatt som vi har haft - vården är naturligtvis en oerhört viktig fråga - påstår jag att det är barnen och grundskolan som är allra viktigast. Det gäller att vi kan förse detta område med mera pengar. Jag tror att man kan tala om två huvudvägar när det gäller den ekonomiska politiken och politiken allmänt. Den ena vägen, som jag vill stå för, handlar väldigt mycket om just barnen och framtiden. Vi som står för den vägen vill bygga om det här samhället så att det blir ett kretsloppssamhälle. Det handlar också om jämlikhet. Det här är kanske de allra viktigaste kännetecknen. Den andra vägen upplever jag i hög grad som uppgivenhetens väg. Man säger: För att det här samhället skall kunna konkurrera med andra nationer, för att våra företag skall kunna konkurrera med andra, måste vi låta de starka - både barnen och de vuxna - få ökade resurser och sänkta skatter så att de får ett starkare utrymme för utveckling och skapande. Då tvingas också de svaga att anpassa sig till detta och acceptera lägre löner, sämre arbetsförhållanden och en lägre grad när det gäller fackliga rättigheter. På kort sikt är säkert den andra vägen bättre, åtminstone materiellt, för kanske två tredjedelar av befolkningen, ja, kanske för en ännu större del av befolkningen. Men på lång sikt är den här vägen, hävdar jag, mot ännu större klasskillnader en dålig väg också för den stora majoritet av dem som har det relativt gott ställt i vårt samhälle. I morgon möts regeringscheferna i Luxemburg. Också där kommer man att diskutera två vägar. I en alldeles utmärkt liten skrift som LO har gett ut talas det om två vägar. Man talar om investeringsvägen och om sparvägen - vänsterns väg och högerns väg. Ibland riktas det anklagelser mot oss i Vänstern - vi skulle vara nationellt inskränkta i vår EU-kritik. Men vi anser att vi är en del av den mycket starka rörelse som nu finns runt om i Europa och som kräver just investeringsvägen, alltså samarbete mot arbetslösheten. Det stora problemet med LO:s lilla skrift, liksom bland er i denna kammare, som talar för investeringsvägen, att det nu är sysselsättningen som gäller, är att man inte riktigt tycks ha förstått att den ekonomiska och monetära unionen faktiskt i stora stycken innebär motsatsen. Det är inskrivet i reglerna för den nya centralbanken att den här typen av aktiv efterfrågestyrande ekonomisk politik inte får föras. Bo Lundgren företräder EMU-vägen, sparvägen, i dagens debatt. I morse läste jag den moderata partimotionen och hittade då en passus som jag väldigt gärna skulle vilja få förklarad av Bo Lundgren. Man uttrycker en rädsla för att arbetslösheten faller under 6 %. Man hävdar nämligen att 6 % öppen arbetslöshet är något som ekonomerna brukar kalla för jämviktsarbetslöshet. I den moderata motionen utmålas de stora faror som skulle finnas om vi kom under 6 % arbetslöshet. Detta är ett uttryck just för det tänkande som präglar EMU. Bo Lundgren är en god pedagog, så jag förutsätter att han kan förklara vad moderaterna egentligen menar här - jag ser att Bo Lundgren har anmält sig på talarlistan. Tala också gärna om vad Carl Bildt egentligen menade när han talade om en folkomröstning om EMU 1999. Har ni backat? Vad menar ni egentligen? Det har varit ganska så dunkelt på senare tid. Finansminister Erik Åsbrink vill gärna betala av på statsskulden. Med en viss inflationstakt, kanske ett par procent, har vi ju automatiskt en nedskrivning av statsskulden. Men finansministern är inte nöjd med det. Han vill ha rejäla avbetalningar på statsskulden. Det vill också vi. Det kan jag försäkra. Det är utmärkt bra om vi kan få ned statsskulden. Däremot säger i vi i vår motion att sysselsättningen måste gå före. Vi måste först se till att arbetslösheten kommer ned i minst 4 %, helst lägre, innan vi börjar med de rejäla betalningarna. Nu skriver utskottsmajoriteten - och jag antar att också finansministern håller med om det - att Vänsterpartiets linje är vägen bakåt. Men ni hade ju framtidskongressen. Var det inte så ni kallade er partikongress? Det som hände på den partikongressen var att er partistyrelse hade föreslagit formuleringar om målet att betala av på statsskulden som stod för sig själv. Kongressen beslöt mot partistyrelsens vilja att införa just exakt de formuleringar som också Vänsterpartiet har i sin motion, nämligen att sysselsättningen är ett överordnat mål. Det är ingenting annat som vi har gjort. Menar ni att i och med att framtidskongressen fattade det beslutet blev plötsligt framtidskongressen en bakåtkongress? Jag kom att tänka på kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Göran Johansson, som någon gång självkritiskt sade: Vi går med röven före in i framtiden. Är det vad ni menar? Vad menar ni egentligen? Bara för att vi gör precis som er skongress beslöt menar ni att vi går bakåt. Det är för mig ganska svårbegripligt. Jag läste i någon samtalsuppteckning att Erik Åsbrink vände sig kraftfullt mot arbetstidsförkortning som ett medel att få ned arbetslösheten. Jag känner väl till de ekonomiska analyser om vad som händer om man sänker arbetstiden utan att göra någonting annat och alla de konsekvenser som det får för företag och kommuner. Jag känner väl till de analyserna. Jag undrar om Erik Åsbrink över huvud taget har försökt att sätta sig in i de förslag och skrifter som exempelvis vi i Vänsterpartiet har där vi diskuterar möjligheten att genom ekonomisk politik göra det mer lönsamt att nyanställa i stället för att ha dessa enorma övertidsuttag som i dag slår alla rekord. Varför kan Erik Åsbrink inte ge sig in i en seriös debatt om hur vi med hjälp av olika former av ekonomiska styrmedel skall göra det lönsamt för företag, kommuner och samhället att flytta arbetstid? Det handlar inte om att arbeta totalt mindre, utan det handlar snarare om att arbeta totalt mer, men att omfördela arbetstiden. Fördelningspolitiken är för oss en hjärtefråga. Vi har fortfarande mycket svårt att förstå hur vi kan ha råd att sänka inkomstskatten med ungefär 5 000 kr för exempelvis alla oss som sitter i den här salen. Alla som tjänar över 300 000 kr får en skattesänkning i och med den mildrade värnskatten. Samtidigt höjs egenavgiften. Det är en omfördelning åt fel håll. Så kommer den eviga frågan: Har vi den makten och klarar vi i den stora internationella globala ekonomin med det väldiga kasinohjulet som snurrar allt fortare att föra någon annorlunda typ av ekonomisk politik? Jag får ofta den frågan. Kan vi höja skatten för de riktigt rika? Kan vi behålla förmögenhetsskatten i den allt snabbare kasinoekonomin? Jag medger gärna att det inte är någon alldeles enkel fråga att reda ut. Ändå visar alltfler internationella studier av olika ekonomier något som kan sammanfattas på ett mycket enkelt sätt: Jämlikhet och demokrati är samhällsekonomiskt lönsamt och effektivt. Det ekonomier som åstadkommer rimligare klassklyftor och mer jämlikhet går i genomsnitt bättre. Till sist skall jag bara göra en liten notering med anledning av Göran Perssons lilla bok, som jag inte har läst färdigt än. Jag fastnade på den sida där det stod att man hade börjat tala med Centerpartiet redan nyåret 1994-1995. Ni har tidigare sagt att det var vi som inte orkade med det vänstersamarbete som då fanns på hösten. Jag skulle gärna vilja höra Jan Bergqvist, Erik Åsbrink eller Per-Ola Eriksson säga någonting om detta. Vad var det egentligen som hände? Finns inte förutsättningar för att vi gemensamt skall driva en fördelningspolitik, en rättvisepolitik och gå den investeringsväg som jag har talat om här tidigare?

Fru talman! Jag glömde faktiskt mitt yrkande. Jag skall passa på att nu i repliken yrka bifall till reservationerna 2, 6, 24 och 30. Sedan kan jag inte riktigt tycka att Bo Lundgren lyckades förklara rädslan för att vi skulle få en arbetslöshet lägre än 6 %. Det är ett tänkande som alltmer har brett ut sig bland högerekonomer. Mycket länge hade vi på gränsen till full sysselsättning i detta samhälle. Menar Bo Lundgren på allvar att det inte längre är möjligt att komma ned under 6 %? Ni måste ha den industriella reservarmén som trycker på och är inflationspressare. Är det vad Bo Lundgren menar? Jag förstod ännu mindre vad Bo Lundgren sade om EMU-folkomröstningen. Står ni fast vid att det skall vara en folkomröstning 1999, eller står ni inte fast vid det? Ja eller nej? Det är ganska enkelt att svara på. Till sist vill jag tala om barnen. Vi vänsterpartister säger inte i största allmänhet att alla barn skall ha det bättre och att barnfamiljerna är de som har alla problemen. Det är i stor utsträckning en klassfråga. Barn har det väldigt olika i detta samhälle. Självfallet finns det också barn i familjer som är rika som har det svårt. Jag säger inte att det inte är så, men det är till mycket stor del en klassfråga. De förslag som ni lägger fram t.ex. om att gå över till ett avdragssystem - det Bo Lundgren säger när han talar om att stärka familjen - handlar om att stärka dem som redan är starka. De rikaste får större skattesänkningar. De fattiga får nästan inte del av det alls. Dessutom tar ni ifrån barnen deras starkaste värn - skolan, omsorgen och vården - som vi finansierar solidariskt genom skatter. Det drar ni ned på.

Fru talman! Jag har inte missförstått Bo Lundgren med avsikt. Jag tror att jag förstår resonemanget på ett ungefär. Låg arbetslöshet eller full sysselsättning betyder mera makt för de arbetande och mindre makt för de rika - för kapitalägarna. Därför har högern alltid varit ängslig för en alltför full sysselsättning. Det är det som fortfarande präglar ert tänkande. Ni vill lösa problemen genom att försvaga arbetsrätten, sänka minimilönerna och se till att makten koncentreras i ännu större utsträckning på de redan starka. Det är er lösning. Det är därför som ni också är rädda för en alltför låg arbetslöshet. Till sist vill jag tala om barnen. Det som Bo Lundgren kallar för de kollektiva lösningarna - jag antar att han talar om den kommunala barnomsorgen - har varit en helt avgörande faktor bakom kvinnors frihet och rättighet att vara ute på arbetsmarknaden. Tillväxten i den offentliga sektorn, där framför allt kvinnor arbetar, har byggt på den solidaritet som vi alla har visat genom att finansiera en god barnomsorg med hög kvalitet. Det ni talar om - valfrihet och att stärka familjen - handlar om att de redan starka skall ha det ännu bättre.

Fru talman! Under denna höst har vi än en gång blivit påminda om att miljöproblemen inte är lösta. Detta blir faktiskt första gången som ordet miljö nämns i denna debatt. Det är intressant. När kor började dö på Hallandsåsen i somras uppdagades att det statliga Banverket hade låtit pumpa in hundratals ton av giftigt tätningsmedel i tunnelbygget genom åsen. Det visade sig att tätningsmedlet sedan gammalt var känt för sina miljö och hälsorisker. Det hade testats och förkastats i andra sammanhang i Sverige, men varken Banverket eller tunnelbyggaren Skanska hade kollat upp det. De hade blint förlitat sig på påståenden från försäljare på kemiföretaget - ett franskt i detta fall - om att tätningsmedlet är ofarligt och harmlöst. Det visade sig också att tillsynsmyndigheterna, dvs. kommunen, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, inte heller hade kollat upp någonting av detta. Man hade inte kontrollerat och inte agerat förrän den dag då korna började dö. Denna miljökatastrof blev startskottet för en närmare syning av det svenska miljöarbetet. Då upptäckte journalisterna och olika fristående debattörer det som vi från Miljöpartiet påpekat gång på gång bl.a. i ekonomiska debatter under många års tid, nämligen att nedskärningarna på svensk miljövård har varit och planeras bli mycket stora. Naturvårdsverket har skurits bort med en fjärdedel. Länsstyrelsernas miljöenheter skärs ned med en tredjedel. Kommunernas miljökontor skärs ned i samma omfattning. Förtvivlade tjänstemän på länsstyrelser har uttalat att det är helt omöjligt för dem att utöva en aktiv tillsyn. Man tvingas helt och hållet att förlita sig på att företagen kontrollerar sig själva och har tillsyn över sig själva. Miljöforskare har protesterat i upprop och gjort utspel mot neddragningarna, men möter en vägg av oförståelse hos de politiska makthavarna. Fru talman! Den budget som vi nu skall behandla innebär fortsatta nedskärningar på miljöområdet på punkt efter punkt på alla nivåer. Denna budget innebär att tillsyn och kontroll försvagas ytterligare. Den innebär att kunskapsuppbyggnaden bromsas. Den innebär att sedan länge planerade åtgärder för en bättre miljö än en gång läggs åt sidan. Den innebär att de flesta miljömål som riksdagen har beslutat om och som regeringen i internationella avtal har förbundit sig att följa inte kommer att kunna förverkligas. Det innebär att den mycket beska kritik som både Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer riktat mot bristerna i miljöarbetet i det närmaste helt nonchaleras. Vi i Miljöpartiet accepterar inte dessa vettlösa nedskärningar. Utgifterna för miljöarbetet i den statliga budgeten är i själva verket en av de allra minsta posterna, men skall alltså drabbas av de allra största procentuella nedskärningarna. Det är också märkligt att Centerpartiet, som ibland försöker kalla sig för ett grönt parti, ställer upp på en sådan politik. Det är för oss i Miljöpartiet obegripligt att en regering som ändå lärt sig tala vackert om miljön och som faktiskt gjort en del bra utspel när det gäller att stödja Agenda-21-arbetet i kommunerna osv. nedlåter sig till att slakta stora delar av det grundläggande miljöskyddet. Vi i Miljöpartiet kräver i stället ökade satsningar på miljöskydd, på miljöforskning, på miljösanering, på skydd av hotad natur och framför allt på långsiktiga investeringar för att bygga bort miljöproblemen i framtiden. Fru talman! För de flesta är miljön ett marginellt problem. Att ingen hittills i debatten har nämnt ordet visar vilken betydelse man tillmäter miljön i den ekonomiska politiken. Det är ett marginalproblem, det är ett restproblem som man fixar vid sidan om och som man helst inte skall bråka om, som man helst inte skall politisera. Vi hörde i den speciella debatt om Hallandsåsen som vi hade här i riksdagen för någon vecka sedan hur alla partier utom Miljöpartiet och möjligen Vänsterpartiet försökte få det till att det inte var någon partiskiljande fråga. Man sade: Vi är överens. Men nej, vi är inte överens med er andra om att man skall skära ned på det här sättet. Vi i Miljöpartiet håller inte med om att den ekonomiska politik som nu förs är bra för miljön och därmed bra för ekonomin på lång sikt. Ekonomi är nämligen miljö på lång sikt. Med en förstörd miljö, vilken ekonomi har vi då? Med förstörda naturresurser, vilken ekonomi har vi då? Med en ständigt ökande miljöskuld, vilken ekonomi har våra barn och barnbarn då? Fru talman! Den växande miljöskulden är ett uttryck för ett ekonomiskt systemfel. Miljöskulden växer, enligt en statlig utredning från 1992, med minst 7 miljarder per år. Ingenting har hänt sedan dess som tyder på att utvecklingen skulle ha brutits. Nedskärningar på miljöområdet gör det tvärtom troligt att miljöskulden växer ännu snabbare i dag. Den ekonomiska tillväxten tar nu åter fart, och ekonomin växer i de traditionella beräkningarna och beskrivningarna. Men om man justerar nationalräkenskaperna för de växande miljöproblemen får vi en annan bild. Stockholms internationella miljöinstitut publicerade 1996 en rapport om den svenska miljöjusterade bruttonationalprodukten. Man gjorde på samma sätt som man gjort för sex andra OECD-länder. Det är en internationellt ganska vedertagen metod, inte perfekt men ändå väldigt intressant i det här sammanhanget. Man har tittat på utvecklingen i Sverige från 1950 till 1992 och då justerat BNP-siffran med vad det kostar i form av miljöskuld att man släpper ut avfall, luftföroreningar och vattenföroreningar, dvs. att man förbrukar naturresurser i högre takt än vad de återvinns. Studien visar att vi i Sverige inte har haft någon ekonomisk tillväxt sedan ungefär 1980. Sedan dess har faktiskt den ekonomiska kakan i själva verket krympt, om vi tar hänsyn till miljöeffekterna. Vi har alltså enligt den här rapporten mindre att röra oss med i dag än vi hade 1980, om vi tar hänsyn till miljöeffekterna. Vi i Miljöpartiet har upprepade gånger visat på den här negativa utvecklingen och begärt att regering och riksdag åtminstone skall göra en seriös analys av den ekonomiska utvecklingen också ur ett miljöperspektiv. Vi har i det sammanhanget varit väldigt mycket av en ensam röst i öknen. Miljö är ju inte ekonomi för de flesta i den här kammaren. Det gäller den borgerliga oppositionen i minst lika hög grad. Lyssna på Bo Lundgrens anförande i dag! Vad hade han att säga om det faktum att ungefär en tredjedel av naturresurserna på den här planeten är utplånade? Ingenting! Det problemet finns inte. Han säger ingenting om det faktum att alla analyser som gjorts av miljöskuld, miljöjusterad BNP och liknande för svensk del visar på ökade problem och ökade kostnader i framtiden, att vi i framtiden kommer att ha mindre att röra oss med. I det här sammanhanget är det alltså ingen större skillnad mellan de två blocken, och det är ju ett gigantiskt problem för svensk ekonomi i framtiden. Det betyder att det finns en förkrossande majoritet för en fortsatt urgröpning av den ekonomiska basen, nämligen miljön. Fru talman! Det är ett grundläggande strukturfel i svensk ekonomi att miljöskulden tillåts växa. Detta illustreras av skattesystemets utformning. Vi har en väldigt låg skatt på ändliga naturresurser, på energiresurser och på utsläpp och avfall som skadar miljön och medför miljökostnader. Samtidigt har vi skyhöga skatter på arbete. Sedan förvånas man över att det blir arbetslöshet! Det borde man inte bli förvånad över. Skattesystemets utformning innebär att det i regel är kortsiktigt lönsamt att slösa med energi, förbruka ändliga naturresurser och släppa ut avfall och miljöoch hälsoskadliga produkter. En första åtgärd borde vara att successivt växla lägre skatter på arbete mot högre skatter på miljö och energi. Vi i Miljöpartiet föreslår en sådan skatteväxling. Vi har lagt fram ett konkret, väl genomarbetat förslag. Vi har drivit fram att man skall utreda detta, och utredningen var färdig tidigare i år. Men regeringen gör ingenting. Om man genomför en skatteväxling innebär det inte bara att det blir dyrare att fördärva miljön, att man styr bort investeringar som förstör vår gemensamma naturresurser, som förstör miljö och orsakar miljökostnader. Det innebär också att arbetskraften blir billigare, och det innebär i sin tur att tjänstenäringar gynnas, i både offentlig och privat sektor. Det medför att fler jobb skapas, och vi kommer in i en positiv ekonomisk spiral. I nästa debattrunda, om skattepolitiken, kommer vi att gå in mer på just den frågan. Fru talman! Massarbetslösheten har bitit sig fast i Sverige. Den socialdemokratiska regeringens löfte att avskaffa massarbetslösheten har inte kunnat uppfyllas med den politik som regeringen för. Vi vet vad den borgerliga oppositionen åstadkom under förra mandatperioden. Det är bara att konstatera att de står handfallna. Regeringen hoppas på att högkonjunkturen skall ta fart, att den sedan skall bli permanent och att den höga tillväxten skall ge fler jobb än vad vi erfarenhetsmässigt vet att den gjort tidigare under 90-talet. Det här är förhoppningar som med allra största sannolikhet kommer på skam. Det är ett räknestycke som är bedrägligt. Det finns ingen anledning att tro att det kommer att kunna gå på det sättet. Självfallet kommer konjunkturen att svänga nedåt igen efter ett eller två år. Inte kan man räkna med att den fastnar på den högsta nivån. I och med den fortsatta tekniska utvecklingen, globaliseringen, den ökade konkurrensen, osv. ger tillväxt inte heller på samma sätt jobb. Då kommer den logiska slutsatsen, nämligen att man för att få ned arbetslösheten också måste sänka arbetstiden, samtidigt som man sänker arbetskraftskostnaden genom att sänka skatten på arbete. Eftersom produktivitetsutvecklingen, effektiviteten, ökar så bra att vi får större ekonomisk nytta för varje insatt arbetstimme, kommer fler att bli arbetslösa om vi som arbetar fortsätter att arbeta lika många timmar, såvida man inte har en oerhört hög ekonomisk tillväxt, vilket naturligtvis är orealistiskt att förvänta sig. För att få ned arbetslösheten till hälften föreslår vi i Miljöpartiet att skatten på arbete sänks, samtidigt som arbetstiden förkortas till 35 timmar per vecka. Det skulle ge minst 200 000 nya jobb till sekelskiftet. Den nuvarande 40-timmarsveckan har vi haft i mer än 15 års tid, trots att produktivitet och effektivitet har ökat i både näringsliv och offentlig sektor under hela den tiden. Arbetslösheten skapar snabbt ökande sociala klyftor. Den ökar utslagningen av ungdomar och invandrare. Den slår hårt mot barnfamiljerna och barnen. Den ökar de ekonomiska klyftorna i samhället. Den leder till ökade sociala problem, där inte minst just barnen kommer i kläm. Men denna massarbetslöshet är ingen naturnödvändighet. Den är skapad av en felaktig ekonomisk politik. Den är skapad av att några av oss skall jobba väldigt mycket och betala höga skatter, medan några av oss inte skall jobba alls utan leva på bidrag. Det är en underlig fördelning man har skapat. Den är en omvänd fördelningspolitik att bita sig fast vid 40 timmarsveckan, och det gör att vissa inte alls får delta i produktionen utan skall vara helt beroende av bidrag, medan andra skall jobba desto mer och betala höga skatter. Det är egentligen en ganska obegriplig politik. Men det är faktiskt den som Socialdemokraterna står för i dag. Och vad jag förstår är det också till stor del den som den borgerliga oppositionen står för. Ni vill ju inte heller sänka arbetstiden, säger ni. Ni tror att 40-timmarsveckan är en naturlag. Fru talman! Saneringen av de offentliga finanserna har varit nödvändig för att vända en katastrofal utveckling med enorma budgetunderskott och exploderande statsskuld. Det har också varit nödvändigt att göra denna sanering fort för att minimera skadorna på svensk ekonomi. Proportionen mellan skattehöjningar och besparingar har också i stort sett varit riktig, tycker vi. Men särskilt besparingarna borde ha gjorts annorlunda när det gäller fördelningen, och det är hög tid att justera det nu. Jag har redan tagit upp det galna i besparingarna på miljösidan. Men dessutom har kommuner och landsting drabbats oerhört hårt av besparingspolitiken, främst genom att man har undandragit deras skatteunderlag. Nu har regeringen backat och börjat återföra en del, men än så länge är det ett nollsummespel. Vi anser att ytterligare minst 3 miljarder borde återföras till kommuner och landsting redan nästa år. Det bör ökas till 5-6 miljarder år 1999 och uppemot 7 miljarder år 2000. Vi har ett sådant förslag i dagens betänkande. Det är ett minimikrav för att vi skall kunna klara äldreomsorgen, vården och grundskolan i framtiden. Det är kommunerna som står för kärnan i välståndet, och den skall prioriteras - också när vi sparar. Fru talman! Vi står naturligtvis bakom alla de reservationer vi har lagt till dagens betänkande, men jag vill särskilt yrka bifall till reservationerna 3, 7, 25 och

Fru talman! Jag har två kommentarer till Roy Ottossons anförande. Det är alltid förargligt när folk skriver sina tal före debatten och sedan inte lyssnar och kollar vad som sades. Roy Ottosson sade flera gånger att ingen före honom hade nämnt ordet miljö. Detta är faktiskt inte sant. Jag är rätt säker på att Johan Lönnroth gjorde det, och jag gjorde det själv i min inledning. Jag råkar nämligen tro, med stort eftertryck, att ökat miljöengagemang är en av de drivkrafter som har vuxit fram under de senaste decennierna som är väldigt viktiga för den dynamiska ekonomiska utveckling vi möter i framtiden. Därför bör detta inte få stå oemotsagt. Jag noterade dessutom att Roy Ottosson inte sade särskilt mycket om energipolitiken i Sverige, och det kan jag gott förstå. Den är ju direkt skadlig från miljösynpunkt, så den passar inte in där. Som den bedrivs i dag, med Miljöpartiets goda minne, medverkar den faktiskt till ökade koldioxidutsläpp och därmed försämrad inverkan på klimat och liknande. Roy Ottosson och Miljöpartiet har också en väldigt egenartad syn på detta med tillväxt och arbete. Man utgår från att vi i Sverige är dummare än vi någonsin har varit tidigare och dummare än människor i andra delar av världen. Vi klarar nämligen inte att organisera vår ekonomi så att fler arbeten kan tillkomma. Det är en väldigt pessimistisk uppfattning och lyckligtvis, menar jag, helt falsk. Vi behöver inte ransonera arbeten i Sverige, utan vi kan organisera saker så att fler arbeten tillkommer. För oss i Folkpartiet är en viktig del i detta att inte hålla på och lagstifta så mycket om arbetstiden. Låt människor avtala vad de vill! Folk vill litet olika saker. Lagstiftning skall inte vara ett universalmedel. Det skulle vara intressant att höra varför Roy Ottosson har denna pessimistiska syn på människors förmåga.
Fru talman! Jag tror inte att svenskar är dummare än andra. Jag har heller inte påstått att någon är dum. Däremot hävdar jag att man är fast i vissa idéer i den ekonomiska politiken som gör att man blir blind för både möjligheter och problem. Jag har försökt tillföra miljödimensionen till den här ekonomiska debatten. Jag hade inte skrivit i mitt tal att ni andra inte tog upp miljön, utan jag lyssnade på er. Om jag nu missade att Anne Wibble i förbigående nämnde miljö i sitt anförande måste jag ha lyssnat slarvigt, och det ber jag om ursäkt för. Det måste ha gått litet fort. Det utgjorde ingen större del av det som Anne Wibble tog upp. Att miljöskuldsproblematiken skulle vara ett uttryck för strukturfel i ekonomin tog Anne Wibble och Folkpartiet definitivt inte upp. Jag har aldrig hört er ta upp det på det sättet tidigare heller. Apropå arbetstiden tycker självklart vi också att man skall avtala fritt om denna. Vi ser ju att den sänks avtalsvägen hos de grupper som har starkast förhandlingsposition. Men då är problemet att de grupper på arbetsmarknaden som har svagast förhandlingsposition ligger kvar på 40 timmar. Ofta är det lågt betalda kvinnor det handlar om. Det här gör att vi skapar ökad ojämlikhet. Det kan hända att Folkpartiet och Anne Wibble tycker att det är okej. Vi tycker inte att det är okej. Vi tycker att det skall finnas en botten för vad man kan acceptera. Att sätta 35 timmar i stället för 40 timmar i nuvarande lagstiftning och låta arbetsmarknaden hantera detta på normalt sätt innebär ju inte att det blir svårt att differentiera lönerna på andra sätt. Det blir en dispositiv lagstiftning precis som i dag. Jag kan bara konstatera att Anne Wibble måste räkna hem antingen väldigt mycket lägre löner för dem som har sämst betalt eller en mycket, mycket hög ekonomisk tillväxt för att klara arbetslösheten. Annars går inte ekvationen ihop.
Fru talman! Jag noterar att Roy Ottosson fortfarande inte säger ett ord om den stora boven i miljödramat i Sverige, nämligen energipolitiken. Det tror jag är mycket klokt av honom. Den är nämligen i dag väldigt dålig och väldigt skadlig från miljösynpunkt. Sedan har vi detta med arbetstid. Det Roy Ottosson säger låter väldigt konstigt. Han säger att han tror människor om att kunna bestämma saker och ting i avtal och liknande, men han vill inte tillåta människor i Sverige att i avtal bestämma över sin egen arbetstid. Han vill ha en lagstiftning som skall ransonera arbeten. Det finns väl en del som tycker att det låter bra att dela på jobben, men när man börja tala om att dela på lönen blir aversionen väldigt mycket starkare. Förfärligt många människor, inte minst kvinnor, har i dag väldigt svårt att få pengarna att räcka till. De vill inte alls ha lägre lön. De vill ha mer lön. De vill jobba fler timmar. Roy Ottosson vill uppenbarligen förbjuda dem att göra detta. Det är också en väldigt konstig syn på hur saker och ting fungerar, både i privata företag och i offentlig verksamhet, att tro att människor på något sätt är som utbytbara kuggar. Om alla människor drar ned några procent på sin arbetstid skulle man kunna summera de överblivna procenten, och så blir det nya jobb litet varstans. Människor är inte utbytbara kuggar! Olika människor har olika kompetens, olika förmåga och olika kunskaper. De svarar för olika delar i verksamheten. Därför tycker jag att lagstiftningsvägen blir väldigt konstig. Jag tror att arbetstidsfrågan är en välfärdsfråga. Man får ta ut kommande produktivitetsökning i arbetstidsförkortning - om man vill. Inget skall vara påtvingat. För att Roy Ottosson litet mer konkret skall få kött på benen i fråga om att det faktiskt går vill jag rekommendera läsning av telefonkatalogen. En tio år gammal kan med fördel jämföras med årets utgåva. Då skall Roy Ottosson finna hur många nya arbeten det finns i årets utgåva som inte en kotte hade kommit på idén att tänka ut för tio år sedan och som inte fanns då.
Fru talman! Vill alltså Folkpartiet och Anne Wibble ta bort de nuvarande 40 timmarna i lagstiftningen, om det nu är så hemskt att ha timantal i lagstiftningen? Det blir ju på något sätt kontentan av det här. Vi delar på kostnaden för arbetslösheten. Arbetslösheten beror faktiskt också på produktivitetsökningen. Vi behöver helt enkelt arbeta mindre för att få samma ekonomiska nytta eller t.o.m. större ekonomisk nytta. Vi har en tillväxt som allt mindre genererar nya jobb - eller ny arbetstid, skulle man kunna säga. Vi måste ju dela på kostnaderna, därför blir frågan: Vore det inte vettigt att i stället för höga skatter dela mer på arbetstiden? Naturligtvis skall inte detta drivas in absurdum, så att det får en massa konstiga negativa effekter, men som idé för bekämpandet av massarbetslösheten. I dag är vi på väg att få ett B-lag som är bidragsberoende. Såvitt jag förstår av Anne Wibbles politik kommer vi att få ett B-lag som har mycket låga löner. En sådan utveckling vill vi inte acceptera från Miljöpartiets sida. Något vill jag också säga om energipolitiken. Man kan inte lösa de långsiktiga miljöproblemen om man inte vågar sig på energipolitiken. Vi kan inte acceptera en fullkomligt livsfarlig kraftkälla, kärnkraften, som redan inneburit en våldsam nedsmutsning med radioaktiva miljögifter i vår miljö. Vi har 7 000 8 000 sjöar i landet som i praktiken är svartlistade på grund av radioaktiv nedsmutsning. Vi har fortfarande problem med viltkött och liknande av samma skäl. Detta beror på att det kom ut någon enstaka procent från en enda reaktor på hundra mils avstånd. Vi bygger ju upp ett avfallslager som kommer att leda till långsiktiga miljöproblem vare sig vi vill eller inte. Vi har naturligtvis redan i dag tillåtna utsläpp från den här hanteringen. Det byggs sakta men säkert upp ökad förorening av radioaktiva miljögifter. Skall vi acceptera detta? Nej, kärnkraften skall avvecklas. Den leder ju också till mycket stora olycksrisker. Det är en del av den politik vi föreslår på miljöområdet. Det viktiga är - det borde Anne Wibble kunna hålla med om - att förändra prisrelationerna så att det som är miljöfarligt och innebär utnyttjande av ändliga råvaror, som t.ex. oljeprodukter men också kärnkraft, successivt blir dyrare i förhållande till t.ex. arbetskraft. Det kan man åstadkomma med en skatteväxling för miljön. Det borde ni från Folkpartiet faktiskt kunna ställa upp på, tycker jag. Ni har ju visat stort intresse för att använda ekonomiska styrmedel tidigare i historien. Men jag upplever numera att ni faktiskt motarbetar det.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Anne Wibble för en verkligt noggrann genomgång av den verkliga bakgrunden till Sveriges långsiktiga och allvarliga ekonomiska problem. Det är mycket sällan vi får höra en sådan från den här talarstolen. Men jag vill också tacka Anne för ett mycket givande samarbete under sex år, både i den förra regeringen och i opposition. Det har varit lika givande i båda de rollerna. Jag beklagar att detta av allt att döma är Annes sista finansdebatt, i alla fall för ett tag framöver. För att återgå till dagens ämne, fru talman, tar kristdemokraternas budgetalternativ först och främst sikte på att stoppa den vanvård som pågår av gamla och sjuka och att möta de snabbt växande behoven av vård och omsorg med en värdighetsgaranti inom äldrevården. Vi kommer aldrig att acceptera den undernäring som sju av tio åldringar utsätts för på de kommunala sjukhemmen i dag. Därför avsätter vi 4 500 miljoner, dvs. 4,5 miljarder, utöver regeringens förslag till just kommunsektorn. Därför är det också en huvuduppgift att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt med nya, växande företag för att åstadkomma nya jobb. Sedan vill vi också genomföra en ny familjepolitik som ger föräldrarna möjlighet att få mer tid med barnen och se till att pensionärer och andra som drabbats mest av regeringens nedskärningar kompenseras på ett rimligt sätt. Detta, fru talman, innebär att vi har mycket allvarlig kritik mot regeringens politik och budgetalternativ på ett antal punkter. Det gäller först och främst att massarbetslösheten kommer att bestå på grund av den fortsatt dåliga lönebildningen och de allvarliga flaskhalsproblem som möter näringslivet redan vid dagens mycket höga arbetslöshet. Allt tal om skördetid, feta år och vändpunkter kan aldrig överskyla det faktum att regeringen har misslyckats med sin viktigaste uppgift. För nog är det ett formidabelt misslyckande som regeringens politik nu står inför när Riksbanken börjar tala om höjda styrräntor för att kyla av ekonomin när det råder något som måste betecknas som massarbetslöshet. Tyder inte detta på allvarliga strukturproblem, Erik Åsbrink? Är det inte också ett underkännande av regeringens politik, Erik Åsbrink, att det, trots dagens massarbetslöshet, i 18 av landets 24 län råder stor brist på yrkesarbetare som montörer, svetsare, verktygsmakare och andra nyckelgrupper? Men för att få ned statistiken över den öppna arbetslösheten tvingar regeringen AMS till kvantitet, billiga ofta meningslösa åtgärder, i stället för den kvalitativa yrkesutbildning som industrin, de arbetslösa och landet behöver. Vi är också mycket kritiska till att regeringen fortsätter att helt blunda för Sveriges långsiktiga tillväxtproblem, som ju är det verkliga hotet mot möjligheten att försörja sig och kunna få en värdig vård i framtiden. Antalet mycket gamla, alltså personer över 85 år, kommer enligt HSU 2000 att öka med 37 % under de kommande 15 åren. Men regeringen har redan blåst faran över och talar nu om skördetider och feta år i stället för att erkänna och ta tag i de strukturella problemen som är roten till massarbetslösheten och som också är roten till den undernäring som sju av tio gamla drabbas av på kommunala sjukhem i Sverige 1997. Varför gör regeringen ingenting åt Sveriges långsiktiga strukturproblem, Erik Åsbrink? Trots EU:s högsta skattetryck kan inte medborgarna i Sverige i dag - uppenbarligen på goda grunder - lita på att få den vård, omsorg och service som man behöver. Därför protesterar vi också mot en saneringspolitik och en fördelningspolitik som lett fram till den här vanvården av gamla och sjuka. Jag tycker inte att landets finansminister kan frita sig från ansvaret för eller ens skylla på tidigare regeringar för att sju av tio åldringar på kommunala sjukhem enligt Socialstyrelsen i dag lider av undernäring. Samtidigt som antalet äldre ökar har resurserna ute i kommuner och landsting dramatiskt skurits ned. Vanvården av gamla och sjuka blir nu alltmer uppenbar för alla. Men, fru talman, en nation visar om den är en kulturnation genom sitt sätt att behandla barn och gamla. Det är i omhändertagandet av de svaga som ett land dokumenterar om det är en kulturnation och ett välfärdssamhälle, inte i högtidstal på partikongresser eller i riksdagens talarstol. Jag måste fråga Erik Åsbrink: Hur prioriterar ni egentligen resurserna i ett land med EU:s högsta skattetryck när denna vanvård uppenbarligen är mycket utbredd på kommunernas i egen regi bedrivna sjukhem? Fru talman! Vi oroar oss också över det urholkade rättsmedvetandet, den svarta sektorn som omsätter över 70 miljarder, den växande vardagsbrottsligheten, fusket med bidragssystem, samtidigt som rättsstaten har nedrustats och bantats ned till närmast bara skinn och ben. Slutligen i genomgången av vår kritik mot regeringens politik, fru talman, är det unikt för ett västerländskt land vilken liten roll familjen som institution spelar i socialdemokraternas politik. Statsministern nämnde över huvud taget inte ordet familj när han läste upp regeringsdeklarationen här i kammaren för ungefär två månader sedan. Varför räknar inte heller regeringen någonstans i budgeten med familjen som samhällets viktiga byggsten? Hade inte det varit naturligt för att den ekonomiska utvecklingen långsiktigt skall bli positiv? Fru talman! Vi kristdemokrater menar att det nu är dags att öka förutsättningarna för mer personligt ansvarstagande, att uppmuntra arbete, sparande och företagande. Vi tror att Sverige har alla förutsättningar att med en ny politik gå in i en ny era av lägre arbetslöshet, där medborgarna kan få en lön att leva på, tryggare familjer, bättre vård, omsorg och skola, samtidigt som de mest utsatta grupperna upprättas efter de senaste årens sneda fördelningspolitik. Men då måste de här djupgående orsakerna till 25 år av försämrad utvecklingskraft i Sveriges ekonomi erkännas och åtgärdas. Men här saknar regeringen uppenbarligen såväl en ideologi som en strategi. Den proposition som vi behandlar i betänkandet är den åttonde proposition som regeringen har lagt fram på riksdagens bord utan några som helst ansatser till att erkänna och åtgärda de långsiktiga strukturproblemen. Därför anser vi att det behövs en kombination av såväl långsiktigt strukturella åtgärder som en tillväxtpolitik för nya jobb och en reformerad arbetsmarknadspolitik. Våra åtgärder är inriktade på att öka sysselsättningen. Vi tror inte på statistikpolitiken. Vi är så gammaldags att vi tror att det behövs fler och inte färre som arbetar och har en lön att leva på. Då måste vi göra det lättare att starta och driva företag. Därför måste företagandet avbyråkratiseras. Sverige måste få en modern arbetsrätt som är bättre anpassad till de mindre företagens situation. Vi måste också sänka trösklarna in till arbetsmarknaden. Lönebildningen måste reformeras. Den måste bättre ta hänsyn till kompetens och kunnande. Kompetensutveckling måste löna sig. Vi kristdemokrater vill också driva en tillväxtpolitik för nya jobb där företagsfientliga regler, som den fortsatt förtida inbetalningen av moms, avskaffas. Vi vill återinföra riskkapitalavdraget och förbättra särskilt småföretagens möjligheter att utvecklas. Hushållssparandet måste uppmuntras, inte betraktas som ett politiskt problem som skall åtgärdas och bekämpas. Skattereglerna måste ändras så att de inte missgynnar produktiva investeringar i förhållande till riskfritt sparande. De skattekilar som motverkar expansion inom tjänstesektorn måste väl nu äntligen kunna sänkas. Varför skall de arbetslösa i Sverige behöva vänta längre på att tjänstemarknaden öppnar sig? Det är konstigt att regeringen börjar vakna upp först när EU-kommissionen börjar driva på. Jag håller med Anne Wibble om att regeringen aldrig tar några egna initiativ utan alltid tvingas av någon yttre kraft, som gör att man kan skylla på att man ändrar sig. Nu har ni chansen, Erik Åsbrink. Detta är också viktigt för att göra den svarta hushållssektorn vit. När tänker regeringen ta bort de ideologiska skygglapparna mot den privata tjänstemarknaden så att tiotusentals nya jobb kan skapas och livskvaliteten förbättras för pensionärer och barnfamiljer? Stöder Erik Åsbrink Margot Wallströms mera vidsynta och positiva hållning till den privata tjänstesektorn, som innebär att både barnfamiljer och pensionärer kan få en förbättrad livskvalitet samtidigt som arbetslösheten sjunker? Fru talman! Det behövs helt enkelt en ny skattereform, en förändring av det svenska skattesystemet, så att det lönar sig att utbilda sig, att starta och driva "vita" företag och att arbeta. Denna tillväxtpolitik är vårt alternativ till regeringens uppgivna statistikpolitik, där arbetskraften pensioneras, generationsväxlas och sätts i allehanda kortsiktiga AMS-åtgärder. Om regeringen inte överger sin statistikpolitik och satsar på ett nytt och bättre företagsklimat är risken stor att Sverige, med EU:s högsta skattetryck, kommer att fortsätta att få en allt sämre välfärd, med växande vårdköer och fortsatt vanvård av gamla och långvarigt sjuka. Därför satsar vi kristdemokrater, utöver strukturella reformer, ungefär 30 miljarder kronor mer än regeringen brutto för långsiktig tillväxt och företagande. Vi sänker skattenivån med 26,7 miljarder nästa år och ungefär 27 miljarder år 1999 och 2000 jämfört med regeringens förslag. Fru talman! Vår allvarligaste kritik gäller alltså att sju av tio åldringar lider av undernäring på de kommunala sjukhemmen, enligt Socialstyrelsen, trots EU:s högsta skattetryck. Dessa hederskvinnor och hedersmän kan naturligtvis inte vänta på att Sverige får en högre tillväxt. De behöver resurser nu! Varje individ har rätt att bemötas värdigt, och därför kräver vi kristdemokrater en värdighetsgaranti. Vi måste också restaurera rättssamhället, och där prioriterar vi kampen mot vardagsbrotten genom att Polisen får 200 miljoner kronor mer än vad regeringen satsar. Totalt satsar vi 430 miljoner kronor mer på rättsväsendet, 100 miljoner kronor mer på Tullen och Kristdemokraterna vill också, som jag sade, se en helt ny familjepolitik, där föräldrarna själva får bestämma hur de skall ta hand om sina egna barn. För att öka rättvisan mellan olika barnfamiljer och samtidigt ge större valfrihet och flexibilitet inför vi återigen ett beskattat vårdnadsbidrag på 3 640 kr per barn och månad.

Fru talman! Finansministern! Vi kristdemokrater har finansierat våra reformer till sista öret. Utöver kostnadsbesparingar på ungefär 28 miljarder vardera året ökar vi statens inkomster med ytterligare 26 miljarder 1998 genom att sälja ut statlig egendom och därigenom minska räntebördan och amortera på statsskulden. Sammantaget innebär vår politik att statens lånebehov nästa år helt elimineras och att amorteringen av statsskulden kan inledas nästa år. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 32, även om jag naturligtvis står bakom samtliga kristdemokraternas reservationer till betänkandet.

Fru talman! När vi socialdemokrater tänker på hur Sverige skall gestalta sig i framtiden vill vi gärna tänka på vårt land som ett gemensamt hem, ett folkhem, där rättfärdigheten skall bo och där varje invånare har lika värde. I det hemmet finns glädje och livslust, drömmar och förhoppningar. Där finns utrymme för den enskilde att ta vara på sina egna förutsättningar, ta egna initiativ, växa och utvecklas. Barnen får en bra uppväxt med mycket lek, mycket trygghet och en förstklassig skola. Den äldre generationen kan leva ett rikt och aktivt liv. Det finns vård och omsorg för alla som behöver. I folkhemmet står dörrarna öppna för gemenskap och solidaritet, även för flyktingar och invandrare. Och visst är familjen viktig, Mats Odell. För oss socialdemokrater är drömmen om folkhemmet stark och levande. Vi känner att denna dröm faktiskt ligger inom räckhåll för människans möjligheter - det goda samhället med arbete, rättvisa och välfärd, det gemensamma hemmet, där svenska folket kan leva ett tryggt och gott liv högt upp i åldrarna. Men en sak vet vi av bitter erfarenhet, och det är att vi själva måste klara av att betala vad det kostar att bygga och bo i vårt gemensamma hem. Vill vi värna välfärden måste vi betala den med egna pengar och inte med lånade pengar. Vårt gemensamma hem får aldrig mer intecknas till långt över skorstenen, aldrig mer pantskrivas i främmande penningpalats. Därför förstår jag inte dem som talar om överbeskattning, när vi nu undan för undan skall betala av på den stora svenska statsskulden. Lånar man pengar, skall man väl någon gång betala tillbaka dem! Visst är det tacksamt att angripa skatterna. Det förstår vi när vi hör Bo Lundgren. Våra skatter skall verkligen inte vara högre än nödvändigt. Vi skall alltid försöka göra skatterna så effektiva, så raka och rättvisa som möjligt. Men ibland måste man säga det självklara: Skatter tas inte ut för att göra livet surt för medborgarna. Skatten är ett pris som vi får betala för att kunna leva i ett humant och civiliserat samhälle. Med skatter kan vi finansiera välfärden. Med skatter kan vi se till att vi betalar för den på ett rättvist och solidariskt sätt. Mot Socialdemokraternas syn på framtiden står framför allt Moderaterna. Moderaterna vill att välfärdsstaten skall ge vika. Ja, så står det faktiskt i den moderata programskriften. "Välfärdsstaten skall ge vika." I stället skall det bli marknadslösningar. Skatterna skall sänkas och ersättas med avgifter och privata försäkringspremier. I frihetens namn skall kommunerna vingklippas. I frihetens namn skall landstingen avlövas och på sikt avskaffas. Kommunerna görs om till en sorts mäklare på Moderaternas välfärdsmarknad. Visst är marknaden ett viktigt instrument. Vi socialdemokrater tycker att marknaden är en bra tjänare men en dålig herre. Vi skall betjäna oss av marknadsekonomin, men vi skall inte skifta över till ett marknadssamhälle där marknadstänkandet får prägla det mesta. Marknaden tar inget socialt ansvar. Marknaden erkänner inte vare sig rättvisa eller solidaritet. Vi socialdemokrater vill vidga frihetens gränser och öka friheten för alla människor. Just därför säger vi nej till en politik som gynnar fåtalets frihet och tar för sig på andras bekostnad. Medan övriga partier undan för undan vill öka resurserna till det allmänna, är det tvärtom med Moderaterna. Inte nog med att de i utgångsläget lägger sig på en låg nivå med brutala nedskärningar, sedan går deras utvecklingsbana utför. Det verkligt uppseendeväckande är ju den stora klyfta som finns redan i dag mellan Folkpartiet och Kristdemokraterna å ena sidan och Moderaterna å den andra. Den klyftan kommer att vidgas för varje år som går. Det blir ett allt större gap mellan partierna. Varför vill ni gå i armkrok med detta rätt extrema högerparti? Varför har ni så litet kritik att framföra mot det stora asociala experiment som Moderaterna vill genomföra? Jag hörde inte ett enda kritiskt ord från Anne Wibble eller Mats Odell mot Moderaternas systemskifte. I manifestet Land för hoppfulla, med Bo Lundgren som medförfattare, står det svart på vitt att Moderaterna vill bryta upp välfärdsstaten. Är ni inte det minsta oroade över de sociala konsekvenserna av Moderaternas systemskifte? Med Moderaternas program kommer klyftorna att öka på ett sådant sätt att vi kan få allvarliga spänningar och motsättningar i det svenska samhället. Men för all del: Även om man ser på det miniprogram som Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har skrivit ihop, handlar det ju om sänkta skatter för höginkomsttagare och kapitalägare, långsammare takt för kunskapslyftet, sämre anställningsskydd, snabb utförsäkring från a-kassan och dessutom en mångdubbling av avgiften till a-kassan. Mats Odell hade en formulering där han kritiserade fördelningspolitiken. Jag undrar vilken fördelning det hade varit i dag i Sverige om Mats Odell hade fått fortsätta ihop med Moderaterna. Jag vill ställa några frågor till er om avgiften till akassan. Anne Wibble talade om en växling på 10 miljarder. Men verkligheten är ju inte sådan att man får en höjning av a-kassan och sedan går man till skattemyndigheten och begär att få tillbaka pengarna. Det är inte så det fungerar. Därför vill jag ha besked från er: Med hur många hundra kronor i månaden kommer avgiften för den vanlige a-kassemedlemmen att höjas? Är det 100 kr mer i månaden? Är det 200 kr mer i månaden? Eller är det en ännu större summa? Det är rimligt att ni ger svar på frågorna. Ni har alltså försökt att samla er till en allians och skriva gemensamma reservationer i finansutskottet. Ni hade en presskonferens där ni presenterade det hela som en stor samling kring stora saker. Men man kan konstatera att ingen av er predikade för den stora alliansen. Ni talade var och en för sig. Frågan är hur mycket den är värd. En sak vet vi säkert. Om det motstridiga och spretiga innehållet i alliansens politik skulle läggas till grund för en ny regeringspolitik, då skulle räntorna stiga, kronan sjunka och staten riskera ett nytt svart hål i botten på kassakistan. Se på den centrala frågan om statsbidragen till kommunerna. Där splittras alliansen på tre helt olika linjer. Folkpartiet säger att det är bra att kommunerna får mer pengar och tillstyrker i stort regeringens förslag. Kristdemokraterna säger att regeringens förslag inte är bra nog och att statsbidragen måste ökas ännu mera. Men Moderaterna säger att regeringen föreslår alldeles för mycket pengar. Låt oss också se på den mörka baksidan av Moderaternas glittrande skattesänkningar. Visst kan skattesänkningar på 80 miljarder verka frestande på avstånd. Men när vi granskar det hela närmare, ser vi att i skuggan av skattesänkningarna ökar klyftorna. Visst låter det bra med att i Moderaternas Sverige kan du leva på din lön. Men tänk på den ensamstående trebarnsmamman. Är Bo Lundgrens vänner bland arbetsgivarna beredda att höja hennes lön så mycket att hon klarar sig utan barnbidrag, utan studiebidrag, utan bostadsbidrag och utan en hygglig ersättning när hon blir sjuk eller arbetslös? Tänk på att skatter och bidrag inte bara utjämnar mellan olika inkomstgrupper, de innebär också en utjämning i tiden, så att vi får lättare att klara just de skeden i livet då vi möter särskilda ekonomiska påfrestningar, t.ex. när vi får barn, när vi blir sjuka, när vi blir gamla eller när vi blir arbetslösa. Hur mycket ni än talar om sänkta skatter för lågoch medelinkomsttagare, så blir det i alla fall de som förlorar mest på att man rustar ned solidariteten och den gemensamma sektorn. Men även höginkomsttagare kan gå miste om den samhörighet som kan utvecklas i ett gott välfärdssamhälle. Det skall vi inte heller glömma. När jag i dag yrkar bifall till finansutskottets förslag så gör jag det i vetskapen om att vi åter går mot balans och överskott i statens affärer. För bara tre år sedan var läget dramatiskt annorlunda. Svensk ekonomi hade kört djupt ned i diket. Tyvärr blev det inte bara bucklor på budgeten, utan hela vår ekonomi var svårt skadad. Att dra upp ekonomin ur diket var tungt. Räntorna var blytunga, och ovanpå det lade sig det som var allra tyngst att bära - en massiv misstro mot Sveriges ekonomiska och politiska förmåga. Det var en misstro som frodades fritt både utomlands och här hemma. Jag kommer ihåg som om det var i går hur ledamöter i denna kammare dömde ut den nya socialdemokratiska regeringen på förhand och sade till oss socialdemokrater att vi inte klarar att baxa bort underskotten och att banta statsskulden. Jag skall inte dra fram allt som ni sade, och inte heller göra för stor sak av att ni hade fel. Sveriges ekonomi var verkligen illa tilltygad efter dikeskörningen. En uppgivenhet och en pessimism fanns i stora kretsar i vårt land efter Sveriges värsta ekonomiska kris sedan början av 30-talet. Den ekonomiska kollapsen var också en kollaps för den optimism och den framtidstro som behövs för att man skall kunna gå vidare framåt. Mycket mer än så hade jag inte tänkt ägna mig åt historieskrivningen. Men när jag hör Bo Lundgren och Anne Wibble tala historia häpnar jag. När nu Anne Wibble skall ägna sig åt annan verksamhet är jag i varje fall tacksam över att det inte är som historielärare i den svenska skolan. Ni glömmer t.ex. att regeringen våren 1994 tappade greppet om ekonomin. Räntorna steg, och chefen för ett stort svenskt försäkringsbolag förklarade att han och hans företag inte längre hade någon tilltro till svensk ekonomi. Nu skulle man bojkotta köp av svenska obligationer - man trodde inte på svensk ekonomi längre. Anne Wibble beskrev situationen som att när den nya regeringen kom till befann sig svensk ekonomi i fritt fall. Men tänk efter litet, Anne Wibble! Hur stämmer detta med det som stod i den nya borgerliga regeringens finansplaner och prognoser för och bedömningar av budgetunderskottet, arbetslösheten och den ekonomiska utvecklingen för 1992-1993? Det var något helt annat som stod i dessa bedömningar än det oerhörda ras som sedan inträffade 1992-1993. Att beskriva det som att den borgerliga regeringen var ett hjälplöst offer för en tidigare dålig politik och sedan redde upp det hela är att vända saker upp och ned. Jag vill också erinra om Carl Bildt, som under våren 1992 i stort sett friskförklarade det svenska bankväsendet. Han sade att det var bra; att det fanns några problem med den statliga banken men att det i övrigt verkade hyggligt. Hur som helst går vi nu in i ett nytt skede i politiken. Vi har det värsta bakom oss, en hygglig tillväxt framför oss och en knäck på arbetslösheten i sikte. En viktig skillnad är att vi nu har en grundläggande och stabil ordning och reda i ekonomin vilket gör att vi med en helt annan kraft än tidigare kan bekämpa arbetslösheten. Arbetslösheten är vårt största problem. Men nu ökar antalet jobb. Antalet långtidsarbetslösa minskar. Antalet arbetslösa ungdomar minskar. Den totala arbetslösheten minskar. Den öppna arbetslösheten minskar. Vi skall klara att halvera den öppna arbetslösheten till 4 % år 2000 och sedan gå vidare mot full sysselsättning. Sedan augusti har den öppna arbetslösheten minskat med ungefär 120 000 personer. Det är riktigt att en del av den minskningen beror på den kraftiga satsningen på utbildning. Men jag tycker att det är oerhört trist att höra Mats Odell orera om statistikpolitik och försöka framställa det som att man manipulerar siffrorna för att få statistiska resultat. Satsar vi på utbildning får den enskilde bättre chans att växa och bättre chans att få ett bra jobb. Därför behövs Kunskapslyftet. Det behövs för framtiden och för framtidens jobb. Var hamnar vi om svenska folket inte får utveckla sitt kunnande och sin kompetens? När man har hört en del av den tidigare debatten kan man ibland få intrycket av att det går sämre och sämre för Sverige. Men i verkligheten är det precis tvärtom. Sverige har nu åter tillväxt. Den sker främst i den privata sektorn. Alltfler nya företag startas. Konkurserna minskar kraftigt. Företagsklimatet är klart bättre nu än under något år tidigare på 90-talet. Vi förbättrar villkoren för företagen undan för undan med utbildning, internationellt konkurrenskraftiga företagsskatter, stöd till forskning och utveckling och stöd till export och marknadsföring. De som var morgonpigga kanske hörde Morgonekot, där man jämförde Sveriges företagsklimat med andra länders. Det visade en god bild av vårt företagsklimat. Att vård, omsorg och skola nu kan förbättras är efterlängtat. Handen på hjärtat - inte var det många som under förra året trodde att vi under fyraårsperioden 1997-2000 skulle kunna satsa 40 miljarder kronor mer till detta? Det blir 4 miljarder mer i år, 8 miljarder mer 2000. Det är oerhört mycket pengar, men vad kan vara viktigare än en bra äldreomsorg, en bra sjukvård, en bra barnomsorg och en bra skola? Det är också glädjande att vi kan höja barnbidraget från januari. Barnfamiljerna har verkligen fått känna av kristiderna. Att vi kan höja bostadstillägget för pensionärerna känns också skönt, och likaså att vi kan gå pensionsärsorganisationerna till mötes med att tidigarelägga utbetalningar av pensionen. Om man till detta lägger höjningen till 80 % av akassan, sjukersättningen och föräldrapenningen börjar man förstå varför Sverige har lyckats få en rättvisare fördelning på sitt konsoliderinsprogram än andra länder som också har varit tvingade att genomföra besparingsprogram. Allteftersom det fyraåriga konsolideringsprogrammet har förts vidare framåt har varje ny fördelningsstudie visat bättre resultat. Den studie som redovisas i budgetpropositionen innebär att den femtedel som har högst standard bidrar med 43 % av de 126 miljarderna. Den femtedel som har lägst standard bidrar med 11 %. De rika har inte bara fått bidra mer i antal kronor. Den tiondel av hushållen som har de högsta inkomsterna har fått bidra med en klart högre andel av sin inkomst än andra grupper. I internationell jämförelse är detta helt unikt till Sveriges fördel. Det gynnsamma resultatet beror i hög grad på de hårt kritiserade skattehöjningar som vi ansett vara nödvändiga att genomföra. Därmed inte alls sagt att vi skall slå oss till ro med att Sverige har en jämnare inkomstfördelning än andra länder. Men verkligheten är att när vi mötte ett budgetunderskott som var så gigantiskt att det krävdes nedskärningar på i stort sett alla områden försökte vi se till att de som har det bäst ställt fick bära den tyngsta bördan. Trots det har det ofrånkomligen blivit kännbara uppoffringar för vanliga löntagare. Det är därför vi socialdemokrater bestämt motsätter oss att löntagarnas uppoffringar under de svåra år som vi har bakom oss används för att finansiera skattelättnader för höginkomsttagare under de goda år som nu ligger framför oss. Johan Lönnroth talade om att gå bakåt osv. Han tycker att vi i finansutskottet gör för stor sak av de i hans tycke små utgiftsökningar som Vänsterpartiet unnar sig. Men det gäller ju inte bara siffrornas storlek utan också vad siffrorna står för. Det är t.ex. olämpligt att utforma en vinstbeskattning så att bolag som har en mycket låg vinst per anställd systematiskt kan få betala högre procentuell skatt än bolag som har mycket hög vinst per anställd. Det hjälper inte att man är på rätt väg, Johan Lönnroth, om man går åt fel håll. Roy Ottosson talar väl om kortare arbetstid. Många människor kan säkert ha glädje av en kortare arbetsdag. Det tror jag. Men tyvärr är Miljöpartiets kalkyler helt orealistiska. Roy Ottosson har själv, i annat sammanhang, talat om ett räknestycke som är bedrägligt. Jag tror inte alls att det finns någon ond avsikt i era beräkningar, men det finns tyvärr inget stöd för era förhoppningar om att det skulle bli ett så strålande ekonomiskt resultat om vi hastigt, kraftigt och centralt lagstiftar ned tiden för arbete i Sverige. Jag kan hålla med att det är avgörande för framtiden att vi steg för steg går bort från det gamla avloppssamhället till det nya kretsloppssamhället. Det handlar om människors rätt till välfärd och trygghet och att vi samtidigt är varsamma med jordens resurser och de ekologiska systemen. Herr talman! Välfärd skapas av folk i arbete. Utan arbete ingen välfärd. Utan välfärd ingen rättvisa. Solidaritet är att leva sig in i andra människors villkor och att visa omsorg och omtanke om varandra. Vi socialdemokrater vill att solidariteten skall vara Sveriges väg att möta framtiden. Det är så vi kan bygga ett gott samhälle för en gemensam framtid.

Herr talman! Jag far verkligen inte med osanning. Jag vill uppmana Bo Lundgren att läsa i protokollet vad jag sade om trebarnsmamman. Där kommer han att finna att jag kan stå för precis allt det jag sade. Sedan vill jag gärna säga att det är riktigt att oktobersiffran för sysselsättningen är svag. Det finns anledning att uppmärksamma det även om jag inte är säker på att man skall lyfta fram enstaka månadssiffror på det här sättet och göra stor sak av dem. När vi närmar oss valrörelsen är det inte säkert att ni är beredda att diskutera hur sysselsättningen utvecklas månad för månad. Det finns anledning att uppmärksamma siffran men inte dra för långtgående slutsatser av den. I stort sett kan vi se att vi nu har helt andra möjligheter att klara av våra problem med arbetslösheten än vi har haft tidigare. Skatterna är höga, och enligt min mening är de högre än de borde vara på grund av att Bo Lundgren medverkade till ofinansierade skattesänkningar fr.o.m. 1992. Dessa skattesänkningar får vi i dag betala dyrt med ränta på ränta. Om vi inte hade haft dessa skattesänkningar hade vi kunnat ha en lägre nivå på skatten. Jag vill också erinra om att när Bo Lundgren satt i Finansdepartementet slog Sveriges offentliga utgifter världsrekord, 73 % av vår samlade ekonomi. Det säger sig självt att det inte går att fortsätta så. Det är inte hållbart, speciellt inte om detta finansieras med stora lån på hundratals miljarder kronor. Förklaringen är att för att kunna reda upp detta har vi inte bara kunnat skära ned på utgifterna utan vi har både fått höja skatter och begränsa utgifter.

Herr talman! Äldreomsorgen är en viktig fråga. Det är därför som vi nu ökar resurserna till kommunerna. Under den period som jag beskrev lägger vi till 40 miljarder kronor ytterligare. Det är självklart att de resurser man har till förfogande har betydelse. Då är det intressant att konstatera att Bo Lundgren inte vill vara med och ge så mycket pengar till den här verksamheten. Det är mycket troligt att man kommer att få större problem med moderaternas politik. Sedan tar Bo Lundgren till brösttoner när han talar om sysselsättningen. Då kan jag faktiskt inte låta bli att erinra om att mellan 1991 och 1994 föll sysselsättningen med 451 000 personer. Bo Lundgren framställde sig här som en präktig svångremspolitiker som står med den skarpslipade kniven och skär ned i statens utgifter. Men i praktiken är han ju en de lösa hängslenas budgetpolitiker. Jag glömmer inte vad Bo Lundgren sade i den förra debatten, som vi hade för ett år sedan. Han sade: Om det är statsskuldsräntorna som är problemet så finns inte det problemet. Det är bara att sänka skatterna! Så talar den obotfärdige.
Herr talman! Först några korta synpunkter på Jan Bergqvists historiebeskrivning. Det handlade om valrörelsen och om att de då framlagda s-förslagen för att ordna till budgeten inte skulle räcka. Ja, detta sade jag, och det var korrekt. Det har ni själva bevisat genom att därefter lägga fram en mängd nya förslag, vilket krävdes för att det skulle räcka. Det har dessutom inte riktigt räckt ännu. Sedan till det här om fritt fall hösten 1991. Det är alldeles korrekt, Jan Bergqvist, att vi trodde att det skulle gå snabbare att städa upp än vad det gjorde. Men det beror på att det tillkom valutaturbulens i omvärlden. Jag skulle som lärdom av detta vilja komma med ett litet varningens ord. Lova inte sju feta år framöver, det är ganska oroligt i Sydostasien för närvarande. Men därför dröjde det till mitten eller slutet av 1993 innan vi fick riktig fart på arbetsmarknaden och nya jobb. Jag känner att det kanske inte skulle vara så dumt att vara historielärare. Jag har aldrig trott att jag skall försöka mig på att bli mattelärare. Men jag måste säga att Jan Bergqvists matematik kan jag ändå klara av att slå. Han räknar ju som en riktig kratta! Han räknar ut att under fyra år skall kommuner och landsting få 40 miljarder sammanlagt - precis exakt de pengarna, inte ett öre mer. Om man räknar över åtta år blir det över 100 miljarder. Varför inte räkna över åtta år då, eller över femton år? Precis exakt de pengarna ger ju mera för varje år som en sådan här sak ackumuleras. Det är fullständigt missvisande att beskriva det som 40 miljarder. Det är Sedan till arbetsmarknaden. Den som är arbetslös är inte fri. Det står faktiskt i dagens betänkande att den största fördelningspolitiska orättvisan är mellan den som har arbete och den som inte har arbete. Men Jan Bergqvist ger sig till att säga att företagsklimatet är bra. Det är ju dåligt när massor av människor inte får arbete. I bästa fall blir facit av denna mandatperiod på fyra år noll - plus minus noll i nya jobb. Det är ett starkt misslyckande!
Herr talman! Företagsklimatet är i år bättre än det har varit något år tidigare på 1990-talet. Det är ett faktum. Dessutom utvecklas det och blir bättre och bättre. Antalet nya företag växer, konkurserna sjunker och vi ser en positiv utveckling. Det var synd att inte Anne Wibble lyssnade på Morgonekot. Där hade den saken ytterligare bekräftats. Vad gäller min matematiska förmåga tror jag att jag i varje fall kan plussa. Svårare ekvationer kan kanske vara besvärliga, men plussa kan jag. Förra året räknade vi med att anslagen till kommunerna skulle vara oförändrade. Det är vad de flesta räknade med. Sedan dess har vi gjort en kraftsamling och genomfört besparingar, och vi har lyckats mobilisera 4 miljarder extra i år, 8 miljarder extra nästa år, 12 miljarder extra 1999 och 16 miljarder extra år 2000. Om jag lägger ihop det här får jag det nog till den summan i alla fall. När det gäller Anne Wibbles historia vill jag erinra om att Anne Wibble gick ut väldigt kraftfullt. Hon fick frågan: Kan budgetunderskottet komma att bli större än 70 miljarder? Hon förnekade bestämt att detta skulle kunna inträffa i sinnevärlden. Men det var precis det som hände.
Herr talman! Jan Bergqvist har fortfarande ingenting att säga om framtiden. Han upprepar med en papegojas envishet att företagsklimatet är bra. Men ser man sig om ute i verkligheten är det en halv miljon människor som inte får arbete och ytterligare många människor som är förtidspensionerade trots att de hellre skulle vilja ha ett arbete. Vi har också alla dessa människor som finns i bokstavssysselsättningar - API, ALU, AMU, OTA och OSA - som ingenting hellre vill än att ta ett arbete. Det kan ju inte vara sant att Jan Bergqvist är nöjd med företagsklimatet eftersom resultatet är dåligt. Det måste vara uppskrivet någonstans att så skall man säga. Det vore, tycker jag, något mera konstruktivt - om man skall leva upp till den stolta ambitionen som faktiskt finns här och var i betänkandet att den största fördelningspolitiska orättvisan är mellan den som har arbete och den som saknar arbete - om man lade ned någon möda på att förklara hur vi på politiskt sätt skall kunna skapa bättre förutsättningar för fler människor att få en lön att leva på, att få ett eget arbete. När det gäller nya företag har det skett en dramatisk minskning ungefär mellan 1994 och början av 1995. Sedan dess har förändringen varit i stort sett noll. Det var en liten minskning 1996 och en liten ökning 1997. Men i det stora hela skedde den stora förändringen av antalet företag i början av s-perioden, och då minskade antalet företag. Jämfört med vad vi skulle behöva i svensk ekonomi, en dramatisk ökning av antalet företag, är detta ett katastrofalt misslyckande. Det är det som leder till att så få människor har arbete. När Jan Bergqvist ser över de prognoser som betänkandet innehåller kan han konstatera att om det går som det står där kommer facit för den här mandatperioden i antalet arbeten att bli plus minus noll. Noll i nya arbeten under fyra år, Jan Bergqvist! Det är ju jättedåligt! Jan Bergqvist borde faktiskt vara orolig över att politiken snabbt måste läggas om.
Herr talman! Jag hade gärna fortsatt dialogen med Anne Wibble om den ekonomiska politiken. Men nu är det faktiskt dags för mig att framföra ett stort tack från finansutskottet till en mycket kunnig och engagerad ledamot, nämligen just Anne Wibble. Som man har anledning att förvänta sig har Anne varit mycket aktiv på våra utskottsmöten. Våra diskussioner har hon ständigt fördjupat, förfinat och förlängt på ett sätt som varit både konstruktivt och nyttigt för utskottet. Det har berikat våra betänkanden, och det har berikat vårt tänkande. Vi har fått respekt för Anne Wibbles kunskapstörst, kunnighet och beredskap att ständigt tränga in i svåra frågor och att ständigt satsa mycket tid och kraft i arbetet med att försöka påverka samhällsutvecklingen i liberal riktning. Som politisk motståndare har jag förvisso ofta handlat i konfrontation med Anne Wibble. Dagens debatt är väl ett sådant exempel. Men under årens lopp har det också blivit många tillfällen till samarbete i god svensk demokratisk anda. Jag lyckönskar Industriförbundet att till sig ha knutit en person som är så full av energi och engagemang, en person som själv säger att hon älskar att jobba och som dessutom säger: Det finns inget bättre än framtiden. Industriförbundet har på ett bra sätt tagit initiativ till ett samarbete med staten för att ge arbetslösa IT utbildning. I budgeten satsar vi också över 1 miljard kronor på detta utmärkta program som kan få stor betydelse för framtiden. Vi räknar med att Anne Wibble kommer att se till att Industriförbundet även i fortsättningen kommer att samarbeta konstruktivt med staten för att utveckla både industri och samhälle. Jag vill också passa på att hälsa Anne välkommen till finansutskottets luciakaffe, som äger rum tolv dagar efter det att hon har lämnat riksdagen. Jag ber även att få önska Anne och hennes familj allt gott för framtiden.
Herr talman! Jag vill ge ett litet bidrag till den matematiklektion vi hörde nyss. Tyvärr kommer antalet anställda i kommuner och landsting år 2000 att vara färre än 1996. Det handlar alltså om att de får tillbaka en del av de pengar som tidigare tagits ifrån dem. Jan Bergqvist! Våra samlade skatteförslag på företagsområdet innebär att vi flyttar skattebördan från flitiga företagare till lata kapitalister. Jag förstår inte varifrån Jan Bergqvist får uppfattningen att vi skulle lägga fram skatteförslag som får en felaktig fördelningseffekt. Jag vill också referera till Sören Wibe, känd socialdemokratisk EU-parlamentariker. Han sade för ett tag sedan så här: Realt sett är det ett överskott på 50-60 miljarder som regeringen syftar till. En sådan indragning av efterfrågan gör det omöjligt att dra ned på arbetslösheten på det sätt regeringen vill. Sören Wibe var en av dem som på s-kongressen fick igenom förändringen av partistyrelsens förslag när det gällde budgetpolitiken. Man förde in att det i och för sig är bra med skuldsanering men att denna måste underordnas sysselsättningsmålen. Det är exakt det som Vänsterpartiet gör i sin motion men som ni dömer ut som en väg bakåt. Frågan är, Jan Bergqvist, om såväl Sören Wibe som den socialdemokratiska partikongressen - den s.k. framtidskongressen - och Vänsterpartiet i och med detta har anträtt vägen bakåt.
Herr talman! Det har aldrig varit meningen att budgetmålen skulle tolkas med stark automatik. Det har uppstått en debatt där man har varit rädd för att det här skulle fungera som en konstig automatisk råttfälla som slår till utan hänsyn till den faktiska utvecklingen.

Jag tror inte att detta i längden är en bra ordning. Jag tycker faktiskt att ni borde fundera på om ni inte har kommit alldeles snett i detta sammanhang.
Herr talman! Jan Bergqvist kan inte rycka ut enskildheter när det gäller skattepolitiken. Vi lägger fram ett antal samlade skatteförslag såväl på företagsskatte som på inkomstskatteområdet vilka t.ex. innebär att vi sänker egenavgifterna. Små företag med låga vinster gynnas sammantaget av våra skatteföretag. Vinstrika exportföretag med stora övervinster kommer att få en skärpt beskattning. Det är den samlade effekten. Frågan till er kvarstår: Hur kan ni sänka skatten för höginkomsttagare med 5 000 kr samtidigt som ni höjer egenavgifterna, vilket ger den samlade effekten att låginkomsttagaren får skärpt skatt och höginkomsttagaren får lindrad skatt? Det går inte ihop. Vad sedan gäller avvägningen i budgetpolitiken undrar jag, Jan Bergqvist, vad debatten på den socialdemokratiska partikongressen handlade om. Jag vet inte om Jan Bergqvist tillhörde dem som stödde det ursprungliga partistyrelseförslaget och som var emot det som kongressen sedan beslöt, nämligen att skuldsaneringen skulle underordnas sysselsättningsmålen. Vi är överens om att det alltid måste göras en avvägning. Vi har gjort en något annorlunda avvägning. Vi har tryckt mera på sysselsättningen och något mindre på behovet av att amortera på statsskulden. Jag kan dock fortfarande inte förstå hur ni kan påstå att den väg som den socialdemokratiska partikongressen stakade ut och som är den väg som Vänsterpartiet redan tidigare har förordat är en väg bakåt, samtidigt som ni kallar er egen kongress en framtidskongress.
Herr talman! Det är verkligen stor skillnad mellan den socialdemokratiska partikongressens beslut och det program som Vänsterpartiet nu har reserverat sig för i finansutskottet. Jag tycker visst att man kan peka på hur ni utformar skatteförslag på ett sätt som principiellt och praktiskt är olämpligt. Det är inte så att ert progressiva vinstskattesystem enbart skulle gälla de rika exportföretagen med stora vinster per anställd utan det gäller också medelstora företag och relativt stora företag som kämpar för sin överlevnad och som har förhållandevis låg vinst per anställd. De skulle systematiskt få betala en högre skatt per anställd än vad mycket vinstgivande företag får göra per anställd. Jag tycker att det är principiellt fel att ge sig in på den typen av företagsbeskattning. Jag menar faktiskt att ni skall fortsätta att fundera på om ni har kommit rätt här.
Herr talman! I mitt inledningsanförande tryckte jag väldigt hårt på det faktum att man dramatiskt drar ned på miljöområdet och att man inte tar hänsyn till den ökning som vi har av miljöskulden i Sverige. Dessutom lyfte jag fram den betydande kritik som kommit från Riksrevisionsverket, Riksdagens revisorer m.fl. mot hur staten sköter miljöpolitiken. Man uppfyller inte de miljömål som riksdagen har slagit fast. När jag gjorde detta insåg jag naturligtvis att jag riskerade att hamna i en ökenvandring. Ingen vill diskutera det här. Jag fick ett litet bemötande från Anne Wibble, men det var det minsta möjliga. Jan Bergqvist, socialdemokraterna, har gått förbi det med tystnad. Tystnad är ordet, och Hallandsåsen består. Jag tycker att detta är sorgligt. Det är ett systemfel i svensk ekonomi att man systematiskt ökar miljöskulden och systematiskt tömmer de ändliga naturresurserna. Detta är inte hållbart, varken ekonomiskt eller på något annat sätt. Jag tycker att det finns skäl för socialdemokratin att tänka litet mer, att inte bara lära sig en och annan vacker fras utan också lägga fram en politik som leder till en minskad miljöskuld. Jan Bergqvist talade vackert om solidaritet. Det får mig att tänka på neddragningarna på biståndet och å andra sidan de i stort sett motsvarande anslagen till militären. Om Sverige skulle ha minskat försvarsutgifterna i samma grad som resten av Europa sedan järnridån föll skulle vi ha haft ungefär 10 miljarder till att röra oss med. Det överstiger vida vad som skulle ha behövts för att bibehålla enprocentsmålet. Det skulle inte ens kosta hälften av det beloppet. Var finns solidariteten? Er politik innebär faktiskt att ni satsar på militären och drar ned på biståndet.
Herr talman! Nej, vår politik innebär verkligen inte det som Roy Ottosson beskriver. Verkligheten är den att vi har haft en ekonomisk kollaps och att statens ekonomi har körts i diket. Vi har försökt att reda upp detta, och underskotten har varit så gigantiska att vi har fått göra nedskärningar på de flesta håll. Även biståndet har påverkats av de besparingar som har varit nödvändiga. Jag tror faktiskt att om vi hade sagt att vi skall ta ännu mera pengar från arbetslöshetsbekämpning och sociala ändamål för att upprätthålla biståndet med ytterligare ett antal miljarder, hade det funnits risk för att det starka folkliga stöd som finns för biståndet hade försvagats och för att en olycklig debatt hade kunnat uppstå. Vi har sett till att även biståndet har fått påverkas av den allmänt dåliga ekonomiska situationen, och det gäller för övrigt även för miljömyndigheterna. Orsaken till att miljömyndigheterna har fått spara har naturligtvis varit att det överallt har varit trångt om pengar. Nu ökar biståndet dock, och vi kan också börja öka dess andel. I den fortsatta planeringen ligger att även andelen i förhållande till nationalprodukten skall öka. Man kan ha önskemål om att det skall gå snabbare, men jag vill ändå understryka att Miljöpartiets ekonomiska kalkyler bygger på att en mycket drastisk arbetstidsförkortning skulle ge utomordentligt strålande ekonomiska resultat. Det skall då ge er pengar till miljösatsningar, bistånd osv. Men ser man på verkligheten har ni tyvärr inte de pengarna. Nu satsar vi. Miljöbalken kommer att innebära ett lyft för miljöpolitiken. Vi satsar på det hållbara Sverige. Vi satsar på ett stort investeringsprogram för uthållig energi. Vi skall se till att ställa om Sverige så att vi får ett alltmer hållbart Sverige.
Herr talman! Först måste jag nog be Jan Bergqvist att läsa på bättre när det gäller Miljöpartiets förslag till arbetstidsförkortning. Det står ingenstans att det ger en massa pengar. Det är en fullständig missuppfattning. Däremot föreslår vi att man samtidigt skall sänka skatten på arbete rejält för att få en effekt på sysselsättningen. Vi tror alltså inte att enbart en arbetstidsförkortning skulle ge en ökad sysselsättning. Det skulle tvärtom kunna innebära ökade problem på det området. Jag inbjuder gärna socialdemokraterna och Jan Berqvist till en närmare diskussion om hur man kan genomföra det här. Men det finns ingenting i vårt förslag som säger att arbetstidsförkortningen i sig ger en massa pengar som man kan fördela på annat. Den biståndsökning som vi föreslår finansierar vi genom att dra ned just på de militära satsningarna i Sverige, som i runda slängar ligger på 40 miljarder om året. I resten av Europa har man dragit ned med ungefär 25 % sedan järnridån föll, men i Sverige ligger vi kvar på 40 miljarder. Ta bort 25 % till militären under några år! Vi behöver inte längre denna omfattande satsning på militären i Sverige. Då har ni pengar till biståndet och till miljön. Skyll inte på arbetstidsförkortningen som vi föreslår för att ni själva har så dålig politik i fråga om miljösatsningar! Varför skall miljömyndigheterna spara mycket mer än alla andra i procent räknat? Varför skall en av de allra minsta delarna i de statliga utgifterna spara mest procentuellt sett, vilket är fallet med just miljön? Ni bedriver en miljöfientlig politik när ni fördelar besparingarna på det sättet.
Herr talman! För det första är det inte så att miljön har fått spara mer än andra. För det andra har vi genomfört ett besparingsprogram för försvaret. Vi har trots stora protester lagt ned ett antal regementen runt om i landet. Det har inte passerat obemärkt. Om den säkerhetspolitiska utvecklingen fortsätter att vara gynnsam finns det förutsättningar för att undan för undan begränsa de pengar som går till det militära försvaret. Det var synd att Roy Ottosson inte hade möjlighet att vara med på sammanträdet då vi justerade utskottets betänkande. Då diskuterade vi just Miljöpartiets arbetstidsförkortning och de ekonomiska konsekvenserna. Miljöpartiet har inte räknat med de kostnader som kommer att uppstå i praktiken. Ert budgetalternativ ser därför mycket ljusare ut än det skulle vara i praktiken. Det finns nog ingen ond vilja bakom detta, Roy Ottosson, men det är tyvärr så att ni faktiskt inte har de pengar ni vill dela ut till olika ändamål.
Herr talman! Jan Bergqvist drömmer om folkhemmet. Visst kan man drömma om att alla har jobb, om att alla får en bra vård och omsorg och om att flyktingar har en trygg fristad. Men man undrar nästan var Jan Bergqvist har befunnit sig under senare tid. Vi har här påvisat att sysselsättningen faktiskt sjunker i Sverige. Har inte Jan Bergqvist noterat att sju av tio åldringar på de kommunala sjukhemmen i dag lider av undernäring? Visst kan man drömma om att alla har en bra vård och omsorg! Har inte Jan Bergqvist hört talas om jakten på flyktingarna, om den irakiske läkare som flytt ur landet och vars fru har fått missfall? Visst kan man drömma om en trygg fristad, men det gäller också att gå från ord till handling! Man måste också se till de strukturella problem som ligger bakom att Sverige i dag inte klarar dessa uppgifter. Jan Bergqvist har inte nämnt ett ord i sitt anförande om att han erkänner att det finns strukturella problem. Det skulle vara intressant att höra om Jan Bergqvist kunde svara på någon av de frågor som jag och andra i oppositionen har ställt till majoriteten och regeringen. I stället har han kommit med ett batteri av frågor till oppositionen. Det blir tids nog tid för Jan Bergqvist att få svar på de frågorna, men nu bör han ta på sig rollen som finansutskottets ordförande och som ledare för regeringens representanter här och svara på de här frågorna.
Herr talman! Jag håller med Mats Odell om att det viktiga är att gå från ord till handling. Jag erinrar mig vad som hände när kristdemokraterna gick ut i valrörelsen 1991 och talade om att det minsann skulle bli resurser till sjukvården och att man skulle rätta till brister i äldreomsorgen och ge den stora möjligheter. Men så gick de ihop med moderaterna, och det blev i själva verket mindre resurser till dessa viktiga saker. Visst är det viktigt att man går från ord till handling. Vi har en mycket svår tid ekonomiskt bakom oss. Därför känns det nu så skönt att vi faktiskt kan satsa mer resurser på vård, omsorg och skola. Det behövs. Jag noterar att ni kristdemokrater har en annan uppfattning än moderaterna. Ändå skriver ni ihop er om ett minimiprogram och går i armkrok med moderaterna. Jag vet inte om jag ställde så många frågor. Jag har inte fått svar på någon av dem. En konkret fråga ställde jag: Med hur många hundra kronor kommer akasseavgiften att höjas för en vanlig a-kassemedlem? Den frågan skall ni kunna svara på. Jo, det finns strukturella problem i Sverige, men vi ser nog inte problemen på riktigt samma sätt. Jag tycker t.ex. inte att den beskrivning och analys ni gör av arbetsmarknaden är riktig. Däremot är det viktigt att vi kan fortsätta utvecklingen av lönebildningen. Den har tidigare varit ett problem, men nu ser vi tecken på att arbetsmarknadens parter tar tag i detta och försöker göra det bättre. Det är mycket viktigt för framtiden att vi får en väl fungerande lönebildning. På det området har vi haft ett klart strukturellt problem som det är viktigt att rätta till.
Herr talman! Jan Bergqvist erinrade sig valrörelsen 1991. Jag vill då påminna honom om att vår regering, med Carl Bildt som statsminister, införde den handikappreform som ni nu håller på att rusta ned. Det finns alltså inte alls en sådan svartvit bild som Jan Bergqvist försöker utmåla. Vi talar om 16 miljarder i tillskott till kommuner och landsting. Det skulle vara intressant att veta hur mycket det blir netto som kommunerna och landstingen får behålla under denna mandatperiod fram till år 2000, när ni med andra handen tagit tillbaka pengar genom egenavgiftshöjningarna? Enligt Kommunförbundet försvinner där 15 miljarder kronor. Andra övervältringar beräknas i runda tal bli 1 miljard. Stämmer det, Jan Bergqvist, att ni i praktiken genom er politik har försvagat kommunernas ekonomi med ca 16 miljarder under denna period och att ni nu ger tillbaka i stort sett samma belopp? Stämmer det att ni i bästa fall är tillbaka där kommunerna och landstingen var när vår regering lämnade över? Då var det ju så fruktansvärt och hemskt, enligt vad Jan Bergqvist alldeles nyss sade. Varje inkomsttagare kommer att vinna på den avgiftsväxling som kristdemokraterna föreslår. Det blir en tvåprocentig sänkning av egenavgiften i sjukförsäkringen - som är grovt överfinansierad - mot en höjning av egenfinansieringen i a-kassan. Första året, 1998, blir det naturligtvis en ökning, men redan andra året, 1999, kommer det att innebära en kraftig förbättring enbart med dessa två åtgärder.
Herr talman! Jag har väldigt svårt att förstå varför kristdemokraterna inte kan svara på denna enkla fråga: Med hur många hundra kronor kommer avgiften att öka för en vanlig a-kassemedlem? Varför kan ni inte ge ett konkret svar på frågan? Vet ni inte svaret? Eller varför svarar ni inte på den? Svaret på Mats Odells fråga om pengarna till kommunerna är: Nej, det är fråga om nettoökningar för kommunerna. De får alltså nya resurser som innebär att de kan förbättra kvaliteten på omsorgen, vården och skolan, och det är efterlängtat. Mats Odell säger att Bildts regering genomförde handikappreformen. Det är riktigt i den meningen att ett sådant beslut fattades, men ni finansierade ju inte reformen. Den har visat stora underskott. Nu har vi socialdemokrater tagit över och finansierat en handikappreform som omfattar fler än vad som avsågs från början. Kostnaderna för varje handikappad är också större. Ni genomförde alltså handikappreformen, men det är vi som har finansierat den och sett till att den har förverkligats. Sedan talade Mats Odell väl om regeringen Bildt. Det får han gärna göra. Jag har inget emot det. Men problemet är ju att kristdemokraterna går ut så oerhört kraftfullt och talar om vård och omsorg. Samtidigt vet vi att moderaterna vill dra ned på resurserna till den gemensamma vården. Om det skulle gå så illa att ni får bilda regering, vad händer då? Vad var det som hände på det här området 1991? Jag tycker Mats Odell i politiken väldigt mycket liknar den trafikfarlige bilisten som kom till vägkorsningen. Han blinkande till vänster, men sedan svängde han till höger.

Herr talman! Sverige står inför nya möjligheter! För första gången på 30 år kan vi se an en konjunkturuppgång utan att den har föregåtts av devalveringar eller expansion i den offentliga sektorn. Dessutom har vi låga räntor och låg inflation. Ekonomin växer och arbetslösheten minskar, även om arbetslösheten alltjämt är på en för hög nivå. Varje vecka under de senaste månaderna har den öppna arbetslösheten sjunkit mycket kraftigt. Förra veckan minskade arbetslösheten med 6 000 personer. Särskilt markant är den minskade arbetslösheten bland kvinnorna. Den har halverats på några månader. Lika glädjande är att antalet arbetslösa ungdomar minskar. Förra veckan redovisade AMS den lägsta ungdomsarbetslösheten sedan årsskiftet 1994-1995. Antalet lediga platser är i dag väsentligt högre än vid motsvarande tid under de två senaste åren. Budgetunderskottet är på väg att raderas ut, likaså statens lånebehov. Vid halvårsskiftet 1994 bedömdes det statliga lånebehovet till ca 230 miljarder kronor. Det antydde - milt uttryckt - att fyrklöverregeringens arbete med att sanera Sveriges ekonomi inte var klart. Sverige lånade till var tredje krona i statens budget, till var tredje krona för försvaret, till barnbidragen och till polisen - ja, till var tredje utgiftskrona helt enkelt. Att se det ohållbara i en sådan situation var inte svårt. Nu har det statliga lånebehovet nära nog eliminerats. Det blir 3-4 miljarder kronor i år, enligt Riksgäldens senaste prognos. Nu är också budgetunderskottet snart ett minne blott. Jag lyssnade mycket intresserat på Anne Wibbles inledningsanförande. Det var inte många ord om att budgetunderskottet är borta, ånej. Däremot blickade hon mycket långt tillbaka. Sedan avslutade Anne Wibble med att hon ville att det skulle tillsättas en utredning för att kostnaderna skulle kunna sänkas. Den utredningen har vi ju under de senaste åren genomfört genom att vi har skridit till verket med konkreta beslut. Räntorna har halverats. För två och ett halvt år sedan var den femåriga räntan drygt 11 %. I dag är den knappt 6 %. Det betyder mångmiljardbelopp i vinst för näringslivet, för villaägare och för alla låntagare. Lägre räntor innebär också att produktiva investeringar blir mer lönsamma i förhållande till riskfria placeringar i räntebärande papper. Det är inte minst viktigt för näringslivet och för möjligheterna att åstadkomma tillväxt och ökad sysselsättning. Statsskulden som andel av BNP minskar. För bara några år sedan var Sverige illa ute. Centerpartiet valde då att fortsätta det ekonomiska restaureringsarbete som inletts av fyrpartiregeringen, men nu i samarbete med den socialdemokratiska regeringen. Centerpartiet har hållit en rak kurs under hela 90 Sverige behövde samling, samarbete och stabilitet för att komma ur krisen. Sverige fick samling, samarbete och stabilitet. Med facit i hand är det uppenbart vad handlingskraftiga majoriteter kan betyda för ett lands parlament. Det nära samarbetet mellan Centern och Socialdemokraterna under de senaste åren är en innovation i svensk parlamentarism som sannolikt kommer att bedömas banbrytande när historieböckerna för 1990-talet skall skrivas. Jag begär inte i dag att moderater och folkpartister skall orka med att erkänna att de hade fel i sitt svartmålande våren 1995. Men om de inte tror på vad jag säger eller på vad Erik Åsbrink och Jan Bergqvist säger, borde de väl tro på oberoende bedömare som riksbankschefen, som den ansedda tidningen Financial Times eller som marknadsaktörer på Wall Street. Alla ger de saneringen av statens finanser högsta betyg. Sverige gick in i 1990-talet med finanskris, ökande obalans i statsfinanserna, höga räntor, hög inflation och stigande arbetslöshet. Sverige ser ut att kunna lämna 1990-talet med sunda finanser, budgetöverskott, låg inflation, låga räntor och minskande arbetslöshet. Alla problem är förstås inte lösta. Arbetslösheten är fortfarande för hög. Och vid det kommande årsskiftet uppgår statsskulden till i storleksordningen ca kronor per svensk. Bara räntorna på denna skuld uppgår till 12 500 kronor per svensk, ung såväl som gammal. Detta är inte tillfredsställande. En av de viktigaste uppgifterna för de närmaste åren måste vara att börja betala av på denna skuld. Det minskar också vår sårbarhet. Det är för mig obegripligt att vissa partier vill springa ifrån notan och skjuta amorteringen av statsskulden på framtiden. Våra barn och ungdomar har rätt att kräva att vi i den här generationen står för de kostnader som vi åsamkat landet i form av statsskuld. Därför behövs det ett överskott i statens finanser, som vi har fastställt till 2 % över en konjunkturcykel. Jag är också beredd att vidta andra kraftfulla åtgärder för att radikalt pressa tillbaka statsskulden och därmed också räntekostnaderna, som är den enskilt största utgiftsposten i statens budget. Det har talats och kommer att talas mycket om behovet av sänkta skatter i den här debatten. Det har jag inget emot. Sverige behöver en skattereform inför sekelskiftet. Skatten för låg och medelinkomsttagarna måste sänkas. Dessutom vill vi från Centern också sänka fastighetsskatten och förändra fastighetstaxeringen. Det är bra att finansutskottet så tydligt markerar behovet av en reformering av fastighetstaxeringen, vilket görs i anledning av Centerns motion. Vi vill gå vidare med sänkta arbetsgivaravgifter. Förmögenhetsskatten bör på sikt fasas ut ur det svenska skattesystemet. Det är inte rätt att de rikaste skall slippa förmögenhetsskatt, medan de som har betalat av sitt hus under 30 år skall beskattas för detta. Vi vill också lindra beskattningen för fåmansföretagen och fortsätta på den väg som vi hittills anträtt. Vi gör bedömningen att detta kan finansieras under nästa valperiod. Samtidigt säger vi från Centerpartiets sida nej till skattesänkningar som omöjliggör avbetalning på statsskulden eller som rent av leder till nya budgetunderskott. Vi tänker inte ägna oss åt att räkna hem s.k. dynamiska effekter förrän de har inträffat. Ett av huvudmotiven för att sänka skatterna på arbete och företagande är att skapa ökad sysselsättning i framför allt det privata näringslivet. Men vi tänker inte medverka till ofinansierade skattesänkningar som urholkar statsfinanserna med högre räntor och försvagad kronkurs som följd. Skattesänkningarna skall finansieras. Herr talman! Vårdfrågorna har kommit att stå i fokus den senaste tiden, och det är i och för sig bra. När omsorgen om gamla och sjuka visar brister är det nödvändigt att kunna tillföra nya pengar till kommunerna. Barnen på dagis och i skolorna måste också värnas. Vi behöver en bra skola, och läraryrket behöver uppvärderas. Det är motivet till att Centerpartiet vill medverka till att ge mer pengar till kommuner och landsting. Folkpartiet och Kristdemokraterna kallas detta "ett klassiskt misstag". Då vill jag fråga företrädarna för dessa partier: Varför är det ett misstag att ge ökad resurser så att de sjuka kan få en god vård? Varför kallas det ett misstag att ge äldre en omsorg på ålderns höst? Varför är det ett misstag att ge barnen en bra skola? Anser ni att det är för mycket lärare i skolan? Är det för många som tar hand om vår viktigaste resurs - barnen? Jag hörde Mats Odell tala i sitt inledningsanförande om behovet av vård, men samtidigt säger han i en reservation att det är ett misstag att satsa på kommuner och landsting. Politik handlar om prioriteringar. Av partiernas olika budgetalternativ framgår med all önskvärd tydlighet vilka prioriteringar de olika partierna gör. Moderata samlingspartiet t.ex. väljer att öka anslagen till försvaret med 1 miljard nästa år, 2 miljarder 1999 och 3 miljarder år 2000. Samtidigt föreslår samma parti en mindre ram för ekonomisk trygghet vid sjukdom och mindre resurser till kommunerna. Kanoner, kulor och krut tycks vara viktigare än vård och omsorg. Är fler generaler i fält, Bo Lundgren, viktigare än fler vårdbiträden på ett sjukhem? När andra talar mer eller mindre om decentralisering och den lokala nivåns ansvar föreslår Moderaterna att skolan skall förstatligas genom en nationell skolpeng. Barnfamiljerna har de senaste åren drabbats hårt av arbetslösheten och självfallet också känt av den ekonomiska åtstramningen, som har varit nödvändig för att få ordning på finanserna. När det nu finns förutsättningar att höja barnbidragen och studiebidragen är det rätt att göra det liksom att också återinföra flerbarnstillägget. Jag tycker att det är glädjande att vi 1998 kan skapa utrymme för dessa åtgärder. Nästa år tidigareläggs också utbildningssatsningar som Centerpartiet och regeringen har varit överens om. Satsningen på vuxenutbildningen och på högskolorna runt om i landet är investeringar för framtiden. Den kvalificerade yrkesutbildningen byggs ut. Det innebär att industrins behov av arbetskraft kan mötas. Vi skall också slå vakt om allas möjligheter till kunskap och kompetens. I Sverige skall alla få chansen till utbildning. Ingen skall stängas ute. I den budget som riksdagen snart skall fastställa ramarna för, vilken Centerpartiet har medverkat till att få fram, finns flera andra viktiga åtgärder som det finns skäl att peka på. Det handlar om - att sjuklöneperioden halveras så att fler företag vågar nyanställa, - att reseavdraget kan höjas från 13 till 15 kr så att det kan löna sig att ta arbeten som ligger en bit från hemmet, vilket ökar flexibiliteten på arbetsmarknaden, - att ROT-avdraget förlängs, vilket underlättar det kärva läget på byggarbetsmarknaden och - att bostadsbidragen för våra gamla kan höjas. Vid årsskiftet sänks ju också arbetsgivareavgifterna och skattereglerna för fåmansbolagen förbättras. Skattebefrielse kommer att ges till produktion av biobaserade och miljövänliga drivmedel. Det innebär att Sverige kan gå före i arbetet för att reducera hoten mot vår gemensamma miljö. Centern vill fortsätta att utveckla kretsloppssamhället som kan värna miljön och dessutom skapa nya jobb. I en gemensam reservation från Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna vill man att riksdagen skall avvisa energiöverenskommelsen mellan Centern, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Jag misstänker att det är en linje som dessa partier kommer att driva och gå till val på. Därför finns det skäl att ställa några frågor till dessa tre partier: Om väljarna i 1998 års val ger Centern, Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna majoritet här i riksdagen, är det då er avsikt att inleda nästa mandatperiod med att riva upp energiuppgörelsen? Är det rätt att inleda en ny mandatperiod med återställare? Varför vill ni inte vara med och kretsloppsanpassa energisystemet, som vi nu medverkar till? Herr talman! Jag har pekat på flera positiva åtgärder i budgeten för 1998 och inför framtiden, men jag vill också passa på att peka på en del risker. Lönebildningen fungerar inte bra i Sverige. Det måste till en större disciplin i framtiden för att inte lönebildningen skall bidra till att arbetslösheten kommer att ligga kvar på en för hög nivå. Det är nödvändigt också för att förtroendet för arbetsmarknadens parter skall finnas kvar. Riksdagen har förstås ett övergripande ansvar, men det primära ansvaret har arbetsmarknadens parter. Över huvud taget är flexibiliteten på den svenska arbetsmarknaden något för liten. Centern har under denna valperiod medverkat till att reformera arbetsrätten och till att öka kvaliteten i arbetsmarknadspolitiken. Det är rätt väg, men ytterligare åtgärder kan behöva vidtas. Med budgeten för 1998 kan Sverige för första gången under 1990-talet redovisa balans i statens finanser. Åren därefter bedöms det finnas ett betydande överskott. Snart tre års intensivt och förtroendefullt samarbete mellan Centerpartiet och regeringen har gett resultat. Många frågar sig nu vad som händer. Innebär den nu slutförda budgetsaneringen att de två folkrörelsepartierna övergår till konfrontation och politiskt käbbel? Jag har mött frågan tidigare, och den kan komma att resas också inför valet. Nej, herr talman, enligt min mening behövs fortsatt samarbete kring viktiga frågor för att skapa långsiktig stabilitet och kontinuitet i politiken.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

Herr talman! Först och främst vill jag säga till Bo Lundgren att jag tycker att han skall svara på de frågor jag ställde om prioriteringarna. Varför är det så viktigt att prioritera mer pengar till försvaret när man i andra sammanhang talar om att vi behöver värna en god vård? Det haltar ordentligt, tycker jag, från Bo Jag vill ställa några frågor till Bo Lundgren: Varför kritiserar Bo Lundgren att Centerpartiet tar ansvar för de ofinansierade utgifter som fyrpartiregeringen lämnade efter sig? Vi har ju haft en del utgifter under denna mandatperiod som faktiskt härrör från tider som har gått. Varför vill inte Bo Lundgren att vi tar ansvar för budgetens båda sidor - både för utgifterna och för inkomsterna? Han själv och Moderaterna orkar ju inte. De vill stå vid sidan av och titta på. Bo Lundgren borde i stället vara glad och tycka att det är bra att någon annan gör det som egentligen borde göras. Då kan ju Bo Lundgren fortsätta att prata utan att ta ansvar för helheten och därmed också utan sammanhang. Sedan är det en myt som Bo Lundgren sprider att vi har försämrat och att vi har gjort för litet för näringslivet osv. Vi har sänkt skatter för småföretag. Vi har sänkt arbetsgivaravgifter. Vi har medverkat till att förbättra riskkapitaltillförseln. Bl.a. har vi inrättat den sjätte AP-fonden vars uppgift också är att stärka riskkapitalet till de mindre och medelstora företag. Men den vill Moderaterna nu vara med och avskaffa. Det tycker jag inte är rätt. Sedan bidrar också lägre räntor och låg inflation till att väsentligt förbättra näringslivets villkor. Se helheten, Bo Lundgren! Det är den som gör att Sverige står starkt för att möta framtiden.

Herr talman! Jag fick inte svar på den fråga jag ställde till Bo Lundgren om energipolitiken. Moderaterna tvingas till slut att svara på den frågan. Det här är inga regeringsförhandlingar, men det är bra om vi vet hur läget ser ut på den politiska fronten inför stundande val. Avser Moderata samlingspartiet, om det skulle vara så att de fyra icke-socialistiska partierna är i majoritet nästa höst, att inleda den hösten med att göra återställare och riva upp det energipolitiska beslut som är brett förankrat här i riksdagen? Svara på den frågan någon gång! Om inte Bo Lundgren vill, kan han överlåta svaret på någon annan. Nu ser vi hur läget på arbetsmarknaden förbättras. Antalet arbetslösa minskar. Fler får jobb, och villkoren för näringslivet förbättras. Detta sker tack vare en rad åtgärder som har vidtagits de senaste åren, och inte minst tack vare Centerpartiets insatser. Saneringen av statsfinanserna gör ju att räntorna har sjunkit. Vi sänker arbetsgivaravgifterna vid årsskiftet med fem procentenheter på en lönesumma upp till 850 000 kr. Det har störst betydelse för de små företagen, för egenföretagarna och för nyföretagandet. Vi har en lindring i dubbelbeskattningen med tyngdpunkt på onoterade bolag. Vi har en flexibel arbetsrätt som ger möjlighet till visstidsanställning. Vi har återinfört kvittningsrätten. Vi har lättnader i beskattningen av fåmansbolagen. Jag har pekat på ytterligare åtgärder som behöver vidtas. Vi har slopat förmögenhetsskatten på företagarens arbetande kapital inom det egna företaget. Vi har slopat dubbelbeskattningen för ekonomiska föreningar. Vi minskar byråkratin i samband med skatteuppbörd osv. Det här är åtgärder som sammantaget verkat positivt för att Sverige nu skall kunna möta framtiden utifrån en helt annan styrkeposition än när vi gick in i
Herr talman! Jag skall först be att få yrka bifall till reservationerna 1 och 29. Det har jag glömt att göra tidigare. Jag hade faktiskt inte tänkt kommentera större delen av Per-Ola Erikssons inlägg eftersom jag av erfarenhet vet att han med samma goda humör kan beskriva och argumentera för precis motsatt ståndpunkt om så skulle behövas. Det jag vill kommentera är hans ord om mitt förslag om en utgiftsutredning. Han sade på något sätt att vi redan har gjort det under de här åren på 90-talet, men det är faktiskt inte alls sant. Då kan han inte ha förstått vad jag beskrev, och därför skall jag beskriva det en gång till. Det som har skett har nämligen varit att man under de senaste tre åren har dragit ned på några utgifter, ungefär 60 miljarder, och sedan har man lagt på en del andra utgifter, 59 miljarder. Det blev en nettobesparing på en miljard. Sedan ligger det kvar en massa skatteökningar. Det jag har föreslagit är något helt annat, som jag menar att man behöver om man konstruktivt skall kunna använda skatter och utgifter som del i en jobbskapande politik. Jag talar om en stor utredning som går igenom de offentliga insatserna på område efter område och ställer tre frågor. Den första frågan lyder: Är detta ett problem som skall lösas med hjälp av offentliga insatser - ja eller nej? Den andra frågan lyder: Skall detta i så fall vara skattefinansierat - ja eller nej? Den tredje frågan lyder: Bör det vara offentlig produktion - ja eller nej? Varje gång man svarar nej på en sådan fråga får man en öppning för minskade offentliga utgifter. Som jag nämnde i mitt inledningsanförande kan man med fördel också se över det som i dag kallas för socialförsäkringssystem men som i praktiken inte är detta, utan som är några andra mer blandartade saker. Man kan fundera över om man, som vi i Folkpartiet, vill att det skall vara riktiga försäkringssystem eller om man vill att det skall vara något annat. Också där finns en betydande ingång till förändringar som möjliggör mindre utgifter, lägre skatter, fler arbeten och bättre välfärd.
Herr talman! Först och främst vill jag till Anne Wibble säga att man inte behöver göra en utredning för att se om utgifterna är nödvändiga. Varje gång man lägger fram budgetförslag skall man ju se om utgifterna är nödvändiga, vare sig man gör det i oppositionsställning eller i regeringsställning. Varje år prövar man om utgifterna behövs. Man får ställa följande frågor. Är denna utgift nödvändig? Finns det skäl att någon annan kanske tar på sig den, eller kan man helt enkelt avvara en utgift för staten, eller för kommunerna eller för landstingen? Det är ju ett arbete i en löpande process. Inte skall man efter en budgetsanering tillsätta en utredning för att se över utgifterna. Anne Wibble, vi från Centerpartiet har hållit en rak kurs sedan början av 90-talet och ända fram till i dag. Vi har gått in för att sanera de offentliga finanserna. Vi har minskat utgifterna, vilket har lett till att staten i dag står starkare för att möta framtiden. Detta har också gett resultat. Vi har lägre räntor, och omvärldens förtroende har ökat markant jämfört med hur det var för några år sedan. Jag vill till sist ställa en fråga som Anne Wibble inte har svarat på. Anne Wibble skriver i en reservation tillsammans med Bo Lundgren och Mats Odell att det är ett drastiskt misstag som Centern och Socialdemokraterna nu gör när vi satsar på kommunerna. Samtidigt säger Anne Wibble att det är bra med vård och omsorg. Anne Wibble, var det inte ett misstag av ett liberalt parti att säga att det är ett misstag att satsa på vård och omsorg? Det var väl en liten plump i Anne Wibbles protokoll så här i slutet?
Herr talman! Det som Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna nu håller på att göra är att återupprepa Socialdemokraternas klassiska misstag att öka de offentliga satsningarna utan att samtidigt försäkra sig om att den privata sektorn, företagsamheten, skattebasen, växer i tillfredsställande takt. Ni genomför en del påslag som vi från Folkpartiet har efterlängtat, det skall jag erkänna. Vi ser nämligen de akuta problemen inom sjukvården och äldreomsorgen som så allvarliga. Men ni gör ju ingenting. Ni underlåter ju att samtidigt stärka basen för en fortsatt stabil finansiering för detta. Det har i stället Folkpartiet föreslagit, och det finns väl beskrivet i våra reservationer och motioner. Jag skall återgå till talet om utgifter. När Per-Ola Eriksson säger att man har genomfört något slags principförändringar av utgifterna under de senaste åren blir jag mer än lovligt häpen. Vad är det som har skett? Jo, man har sänkt barnbidragen, och man har höjt barnbidragen. Man har sänkt flerbarnstilläggen, och man har höjt flerbarnstilläggen. Man har gett minskade förutsättningar för kommunerna, och man har gett ökade statsbidrag. Man har sänkt akasseersättningen, och man har höjt akasseersättningen. Man har ökat företagens kostnader för sjuklön, och sedan minskat kostnaderna igen. Är det några principer? Det som jag efterlyser är en principiell diskussion som skall ge någon sorts hållfast inramning för framtiden, så att både människor och företag vet vad de skall kunna lita på framöver. Nu vågar ju inte en människa lita på de nuvarande reglerna, eftersom de kan ändras igen. Om Åsbrinks prognoser om löneökningstakten inte slår in, skall reglerna då ändras igen om nio månader, efter valet eller när det kan bli? Per-Ola Eriksson har inte riktigt förstått vikten av principer i fråga om politiska prioriteringar.
Herr talman! Det kunde vara spännande att ha en lång debatt med Anne Wibble i slutet av denna budgetdebatt. Men vi kanske får ha den debatten i ett annat sammanhang. Låt mig bara säga att vi, som jag redovisade i min replik till Bo Lundgren, har medverkat till sänkta skatter för att förbättra näringslivets konkurrenskraft. När det nu också finns ett överskott i statens finanser skall vi värna om dem som har haft det tungt under de senaste åren. Dit hör barnfamiljerna och de arbetslösa. Det är därför riktigt att satsa på dem liksom på vård och omsorg. Herr talman! Till slut vill jag rikta ett tack till Anne Wibble när hon nu deltar i en finansdebatt för sista gången innan hon övergår till ett nytt och förhoppningsvis spännande jobb på Industriförbundet. Jag hade förmånen att under den förra mandatperioden vara ordförande i finansutskottet. Anne Wibble var då finansminister. Det var trevligt att samarbeta med henne. Det var tuffa tider. Vi har fortsatt att hålla den politiska debatten levande. Vi har inte alltid varit överens under denna mandatperiod, vilket det senaste replikskiftet visade, men det har inte hindrat oss från att föra en saklig, intressant och spännande debatt. Sedan finns det en sidan hos Anne Wibble som kanske inte alltid har framkommit och varit känd. Bakom det djupa politiska allvaret och engagemanget för ekonomi och politik finns det också en stor portion humor och glädje och närhet till skratt som vi i olika sammanhang har fått uppleva. Tack Anne Wibble från mig personligen och från Centerpartiet för en fin arbetsinsats under den politiska gärningen.
Herr talman! I denna jovialiska anda skall jag överraska Per-Ola Eriksson med att svara på de två frågor som han ställde. Han undrar varför vi skriver att det är ett misstag att ge sjuka vård. Det har vi naturligtvis aldrig skrivit. Det som vi skriver är att det är ett misstag att gå på Perssondoktrinen, dvs. att man inte kan sanera statens finanser samtidigt som man bedriver en tillväxtpolitik. Däri ligger misstaget som Anne Wibble har beskrivit. Frågan till Per-Ola Eriksson blir: Har det inte varit ett misstag att den saneringspolitik som regeringen, med Centerns hjälp, har bedrivit har lett fram till att sjuka faktiskt inte får den vård som de behöver? Det är det som vi kritiserar i detta sammanhang. Den andra frågan var: Är det rätt att inleda en ny mandatperiod med återställare och att riva upp energiöverenskommelsen? Låt oss ta det litet lugnt, Per Ola Eriksson, och se hur det går. Hur har ni tänkt att finansiera de miljarder som jag antar att Sydkrafts aktieägare vill ha för att ni skall stänga av och snabbavveckla Barsebäck 1 och 2 framöver? Det tycker jag är mycket viktigt att reda ut. Det verkar som om detta inte kostar något. Jag vill ställa en fråga till Per Ola Eriksson. Vi har en knapp resurssituation. Vad är då viktigast, att snabbavveckla Barsebäck eller att se till att de gamla och de sjuka slipper att bli undernärda på de kommunala sjukhemmen? Det som skall snabbavvecklas är enligt min uppfattning inte Barsebäck utan vanvården av gamla och sjuka, vilket i dag sker i fråga om sju av tio åldringar på de kommunala sjukhemmen.
Herr talman! Mycket skall man lyssna till i en politisk debatt i riksdagens kammare. Här står generalen för linje 3 Mats Odell och säger att vi ägnar oss åt att snabbavveckla Barsebäck. Mats Odell var ju med i linje 3, där han ville ha en snabbare avveckling av kärnkraften än den vi nu ser. Är det att snabbavveckla Barsebäck och kärnkraften när det har gått 17 år sedan folkomröstningen om kärnkraft? Det måste finnas något rim och reson i Mats Odells orerande. Det verkar som om han bara talar rakt ut i luften utan att tänka på sammanhanget, sambanden och innehållet i det han säger. Följande fråga måste nu ställas till Kristdemokraterna: Har Kristdemokraterna gett upp sin gamla energipolitik? Skall kärnkraften inte längre avvecklas? Vill Kristdemokraterna nu behålla och utveckla kärnkraften och låsa fast oss i ett miljöskadligt energisystem och inte se möjligheterna att kretsloppsanpassa energisystemet, skapa nya jobb inom bioenergin, osv? De möjligheterna gör ju att Sverige kan utvecklas. Man möter inte framtiden, Mats Odell, med gamla betongfundament. Man möter framtiden med att satsa på det nya. Om Mats Odell går tillbaka litet grand till de anföranden som han höll i början av 80-talet i energidebatterna, då kanske han skulle påminna sig om vad han då stod för. Eller har Mats Odell gjort helt om i energipolitiken och därför nu för Moderaternas talan?
Herr talman! Det är svårt att finna ord inför en sådan verklighetsflykt som Per-Ola Eriksson ägnar sig åt. Låt mig upplysa om vad linje 3 stod för. Det var att all kärnkraft skulle vara avvecklad år 1990. Jag tycker att Per-Ola Eriksson står närmare dem som i så fall skall förklara varför dessa aggregat fortfarande går. Jag skall tala om för Per-Ola Eriksson vad dagens verklighet handlar om. Gå ut till de gamla som svälter på våra kommunala sjukhem och tala om för dem att det inte finns några pengar, eftersom vi skall använda dessa pengar för att snabbavveckla Barsebäck. Hur många miljarder kronor har ni satt av i budgeten? Var finns förhandlingsresultatet, som vi inte ser utan som är dolt bland de olika beloppen? Varför svälter folk på sjukhemmen? Är det viktigare att snabbavveckla Barsebäck än att snabbavveckla vanvården på de svenska sjukhemmen? Svara på det, Per Ola Eriksson! Inga fler retoriska undanflykter, tack!
Herr talman! Inledningsvis ställde jag till Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna en fråga om det energipolitiska beslutet. Ni talar i en gemensam reservation om att riva upp det energipolitiska beslutet. Nu har ni en chans att svara på följande fråga: Skall vi inleda nästa mandatperiod med att möta framtiden baklänges, dvs. börja med återställare? Det är en utomordentligt viktig fråga. För att klara en bra vård av de äldre och av de sjuka samt en bra skola för våra barn medverkar vi till att kommuner och landsting tillförs ökade resurser. Detta är möjligt tack vare att vi nu har sanerade statsfinanser. Det skulle inte ha varit möjligt för ett antal år sedan, då vi hade obalans i vår ekonomi. Vi har alltså medverkat här. Jag tycker att Mats Odell tar litet väl stora ord i sin mun en dag som denna, när riksdagen snart skall fatta beslut om kraftfulla resurstillskott till kommunerna och landstingen för att värna vården, omsorgen och skolan. Mats Odell har inte rätt till ytterligare replik, men jag tycker nog att Mats Odell vid ett senare tillfälle borde revidera sina anföranden så att de något mera hänger ihop med sanning och verklighet.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket mera. Per-Ola Eriksson och Centern står ju bakom regeringens förslag. Ändå kan man ibland fundera över Centerns politik när det gäller ekonomin. Ansluter ni er verkligen till den beskrivning som ges både i propositionen och i betänkandet, nämligen att den högkonjunktur som vi nu upplever är på väg och som vi alla naturligtvis gläder oss åt kommer att bestå tre år i sträck? Det är ju kalkylen. Det är alltså förutsättningen för att räkna hem en mängd positiva effekter senare. Eller ställer ni bara upp på nästa års budget så att säga? Ställer ni alltså upp på den kalkyl som visar på en bestående hög tillväxt på omkring 3 % under tre år framåt? I mitt huvudanförande tog jag upp prioriteringen vad gäller utgifterna. Vi har ju, tyvärr, fått se ganska dramatiska neddragningar på miljöområdet. Tycker ni i Centern verkligen likadant, eller är det här något som ni har tvingats till i samband med svåra kompromisser? Hur skulle ni alltså egentligen ha velat fördela det hela?
Herr talman! Roy Ottosson, mycket tyder på att konjunkturutvecklingen för 1998 blir bättre än vad man räknar med i det här betänkandet, som baseras på den budgetproposition vars utarbetande vi har medverkat till. Mycket talar för att det under de därpå följande åren blir en mycket positiv utveckling. Det är inte en bedömning som bara Centerpartiet gör, utan det är en bedömning som många i vårt samhälle gör. Det gäller då banker, prognosinstitut av skilda slag och näringslivets organisationer. Det är bara att lyssna på företagarna, som ger en för framtiden mycket positiv bild. Sedan vill jag säga några ord om miljöfrågorna. Roy Ottosson, man kan inte bedöma miljöpolitiken enbart utifrån anslag på Miljödepartementets område. Beakta också att MISTRA har tillförts mycket stora resurser för miljöforskning. Vidare har vi anslagit pengar, kretsloppsmiljarden, som nu används till väldigt fina miljösatsningar. Genom Östersjöfonden, som också omfattar 1 miljard kronor, satsar vi på miljöområdet. Programmet för det hållbara Sverige omfattar 5,4 miljarder kronor under de närmaste åren. Dessutom har vi resurserna för en omställning av energisystemet så att vi kan börja kretsloppsanpassa energisystemet. Vi har även fullt ut utnyttjat miljöstödet till jordbruket. Detta är också en viktig miljöåtgärd. En bit som ibland kanske kommer bort i debatten är satsningen på etanolproduktion, på biobränslebaserade drivmedel. Även det är en ordentlig och kraftfull satsning på miljöpolitiken. Det finns också enskilda budgetanslag på miljöområdet. I motioner har vi markerat att vi där har en annan syn, men det är detaljer. Här rör det sig om de stora miljardbelopp som satsas för att stärka miljöarbetet.
Herr talman! Jag kan konstatera att Centern gör samma glamorösa bedömning, nämligen att utvecklingen ekonomiskt är den att högkonjunkturen kommer att bestå i minst tre år. Uppenbarligen är man nöjd med prioriteringen vad gäller de olika anslagen och statens utgifter. Per Ola Eriksson har ju kraftfullt försvarat detta. Jag ser att han accepterar neddragningen av tillsynen på miljöområdet. Det gör att det många gånger är så att man på länsstyrelserna inte längre bedriver någon aktiv tillsyn. Den kraftiga försvagningen av Naturvårdsverket är tydligen helt okej för Centerns del. Kritik har kommit från Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer mot att man bl.a. på grund av alltför små resurser på miljöområdet inte klarar av att uppfylla miljömålen. Detta är tydligen okej. Jag inbjuder gärna Per-Ola Eriksson och Centern att räkna på alla miljöanslagen i budgeten. Ta hänsyn till helheten! Ni kommer då att upptäcka att det totalt sett faktiskt handlar om neddragningar, vilket jag verkligen beklagar.
Herr talman! Om framtiden vet man, som bekant, inte så mycket. Man kan bara hoppas att det blir en positiv utveckling och att vi inte skall behöva möta problem. Det är ju alltid osäkert. Men just därför att man aldrig vet svaren är det viktigt att ha en buffert, en marginal. Vi arbetar på att skapa överskott i statens finanser just för att kunna möta de krav som framtiden ställer. Man skall vara optimistisk, och det finns skäl att vara det i dag. Vi har ju nu i konungariket Sverige en starkare ekonomi än vi hade för några år sedan. När det gäller miljöarbetet tycker jag att det finns skäl att alltid vara beredd till ökade resurser för miljöprövning, övervakning osv. Diskussionerna om t.ex. händelsen på Hallandsåsen visar på det. Inom kort kommer riksdagen, hoppas jag, att få en miljöbalk presenterad för sig. Vi får se vad den innehåller. Centerpartiet kommer att noga studera dess innehåll och att lägga fram förslag. Vi kommer där att visa att Centerpartiet i miljöarbetet inte står i lä för